Herr talman!

I programmet uppmanas regeringarna att ta särskild vård om avlägset liggande områden och ödemark, som kan förstöras även genom exploatering i liten skala. Bland dem som formulerade dessa uppmaningar befann sig den svenske jordbruksministern. Han tänkte tydligen inte då på det mindre område som vi skall diskutera här i dag, ett område som av experterna karaktäriserats vara utan motsvarighet i vårt land. Om några veckor kommer renarna till kalvningslandet vid Autabäckenet. I en framtid kan just det området vara överdämt och oanvändbart. De flesta samer i Sörkaitum anser att det skulle sätta deras näring i fara. Om någon månad kommer fjällvandrare och turister till Autajaure från Ritsem och Kebnekaise för att beundra utsikten bortöver Teusadalen eller gå till Sitasjaurestugorna för att se det kristallklara vattnet störta ned mot Autajaure. Om något år kan björkskogen och vattnet just i Teusadalen ha ersatts av en 50 meter hög damm, sprängsten och lera. Om något år kan Kaitumsjöarna komma att dämmas och vägar byggas genom Sjaunja fågelskyddsområde. Vad som då händer med de stora rovdjuren, rovfåglarna och andfåglarna, till vilkas skydd detta fågelskyddsområde inrättades, det vet ingen enda av oss här i dag. Men vi kan hindra att dessa ingrepp sker. Då är det ganska orimligt att detta karaktäriseras som romantiska skäl som driver människorna i Stockholm, Göteborg och Malmö. De orden från utskottets ordförande bör nog få bli hängande i luften, ty viktigare än polemik mot sådana överdrifter är att vi tar fasta på vad som är riksdagens vilja i den här situationen. De här ingreppen behöver inte ske; de är inte nödvändiga för svensk kraftförsörjning. Det går att lösa sysselsättningsproblemen i Norrland på annat vis än genom att skövla oersättliga naturområden. När det gäller motiven och viljan för ställningstagandet här i kammaren kan jag inte undvika att säga några ord om vad utskottets ordförande lät undslippa sig. Kammarens ledamöter, som i eftermiddag skall ta ställning till denna fråga, delades av honom in, inte i dem som kan tänkas rösta ja och dem som kan tänkas rösta nej, utan efter sina motiv och sin vilja. Några av dem som han förmodade skulle rösta ja, dvs. ställa sig bakom utskottets krav att inte bygga ut Ritsem och Kaitum, kunde förmodas vara ärliga i sina motiv och sin vilja. Andra återigen hade helt andra motiv. Jag tror att herr Svanberg förstörde en del av möjligheterna att få sina egna partikamrater att instämma i anförandet just med de orden. Vad är det för prat att dessa frågor av somliga skulle behandlas politiskt och av andra sakligt? Allt som regering och riksdag har att ta ställning till utmynnar i politiska beslut, där sakskälen är de avgörande. Har herr Svanberg en annan uppfattning har vi rätt att få veta vad han grundar en sådan bedömning på. Det här är i själva verket en fråga som av en stor allmänhet uppfattas som ett prov på politikernas vilja att skydda den svenska naturen. Engagemanget för denna vilja går tvärsöver partigränserna. Jag talar här för folkpartiet. Vi fäste redan i en partimotion för nära ett och ett halvt år sedan uppmärksamheten på de planer som då fanns för en reglering av Kaitumsjöarna. Under våren och sommaren 1970 ägnade vi åtskillig tid åt att försöka tränga in i dessa frågor. Vi besökte vattenfallsverket, vi diskuterade utbyggnadsplanen med generaldirektören och hans närmaste medarbetare. Jag vill gärna upprepa vad jag sade efter de besöken, nämligen att jag känner stor respekt för den vilja till en noggrann och omsorgsfull planering som vattenfallsverket självfallet här har lagt i dagen. Med undantag för några händelser under de senaste veckorna tror jag att vi kan ställa vattenfallsverkets agerande utanför varje kritik. Vi gick vidare och hade kontakter med ortsbefolkningen i skilda grupperingar, alldeles särskilt givetvis med dem som arbetar inom vårt parti i de berörda kommunerna. Vi hade en samling med en representativ grupp av samer i Gällivare. Sedan vi fått in material och bearbetat tillgängliga expertutredningar, sade folkpartiets riksdagsgrupp nej till Kaitumprojektet. Självfallet gladde det oss att andra partier senare slöt upp på samma linje. Men medan det akuta hotet mot Kaitum då låg något år framåt, visade det sig att avgörandet i Ritsemfrågan skulle komma inför riksdagen i ett något oväntat sammanhang. Dessa båda frågor har ett samband. Det går inte att säga: I dag diskuterar riksdagen Ritsem och inte Kaitum. I utskottets betänkande behandlas bägge frågorna. De enda som möjligen skulle ha rätt att inte syssla med Kaitum enligt den debattradition som vi nyligen blev upplysta om från socialdemokratiskt håll är väl statsråden, som då tydligen skulle gå ut eftersom de inte vill delta i debatter som gäller motioner. Men i själva verket utgår jag ifrån att man även inom regeringen inser att när ett utskott tar ställning till bägge projekten, är det nödvändigt att också riksdagen i sin helhet och även regeringens företrädare gör det. Vi fann att starka naturskyddsintressen talade mot ett genomförande även av Ritsemprojektet. Det var ju tydligt att projektet skulle bli till stor skada för rennäringen. Då regeringen som en effektfull avslutning på sin absoluta majoritetsperiod och det europeiska naturvårdsåret 1970 bad riksdagen om tillstånd att få göra ingrepp i Stora Sjöfallets nationalpark just för Ritsemprojektet, sade vi därför nej till den exploatering som föreslogs och planerades. Den gången kunde den socialdemokratiska regeringen trumfa igenom sitt förslag — den hade alltjämt majoritet i den gamla tvåkammarriksdagen. Men det gjordes alltså av ett parti som några månader tidigare hade försatts i minoritet i ett val där miljöfrågorna för både partierna och väljarna spelade stor roll och där vi hade redovisat vår ställning i flera av dessa grundläggande frågor. När regeringen nu vill ha pengar för att Vattenfall skall börja utbyggnaden är läget litet annorlunda. Samtliga oppositionspartier har yrkat avslag på pengar till Ritsembygget. Oppositionspartiernas represen tanter i näringsutskottet, där de utgör majoritet, har yrkat bifall till partimotionerna. Det är alltså i dag så, att ett ja i kammaren betyder nej till utbyggnad av Ritsem och Kaitum. Vi vet att det in i det sista förekommit försök att påverka några ledamöter, men vi har också av partikamrater till dem fått veta, att rävspel i det här fallet skulle vara ogenomförbart. De ingrepp det här gäller har utförligt beskrivits i debatten mellan herr Svanberg och herr Regnéll. De har beskrivits i vår partimotion i november i fjol och vidareutvecklats av dem som arbetat med detta i utskottet. Vi kommer senare av Sven G. Andersson att få en återknytning just till utskottets bedömning. Vi har kunnat visa att utbyggnaden av Ritsem och senare även Kaitum var led i en lång kedja av ingrepp i Stora Lule älvs övre lopp. Den fjärde Suorvaregleringen är snart genomförd. Ytterligare ett steg blir regleringen av Satisjaure. Det är regleringar som gjort att kärnan av det område som ursprungligen var Stora Sjöfallets nationalpark successivt mist sin karaktär av orörd natur. Men nu förs man genom de aktuella utbyggnadsplanerna in i exploatering norrut mot Kebnekajseområdet i det som ännu är orörd natur. Området kring Autajaure och Sitasjaure, som till vissa delar ingår i nationalparken eller Sjaunja fågelskyddsområde har trots sin närhet till tidigare exploaterade områden hittills kunnat bevaras. Det naturvärdet betygas och bestyrks av en rad tunga remissinstanser, av expertis och av de människor som älskar de här områdena. Det har jämförts med Padjelanta och Abisko nationalparker. Naturskyddsföreningen har angett att området ur botanisk synpunkt anses höra till de mest intressanta i den svenska fjällkedjan. Vetenskapsakademien har sagt att helheten Autajaure— Ritsem—Kaitum har ett vetenskapligt naturvärde som måste bevaras, Naturvårdsverket har ansett att det botaniska intresset av att behålla området kring Autajaure intakt är betydande. När det gäller Sjaunja har uppslutningen kring områdets värden varit enastående, inte bara i Sverige utan också i utlandet. Vetenskapsmän, naturvårdare, byalag och organisationer har här kommit till precis samma ståndpunkt. Alla har gett området en sådan karaktäristik eller bedömning, att det kan anses falla in under den resolution från Europarådet som jag till att börja med återgav. Det är delvis nationalpark, det kan betraktas som reservat för djur och växter, det har ett vetenskapligt värde, det är naturskönt, men det kan alltjämt förstöras genom exploatering även i liten skala, i begränsad utsträckning. Det här skulle kunna vara skäl nog. Men till detta kommer samernas problem. Samerna i Sörkaitum anser att ett genomförande av Ritsemprojektet skulle innebära ett allvarligt hot mot deras möjligheter att bedriva rennäringen. Därför har motståndet mot Ritsemoch Kaitumprojekten där varit kompakt. Samerna borde rimligen själva vara bäst lämpade att bedöma möjligheterna till renskötsel i dessa områden före och efter en eventuell reglering. När vi i höstas diskuterade detta ärende sysslade vi ingående med detta problem. Jordbruksministern hävdade då att hans expertis hade visat att skadorna på rennäringen skulle bli begränsade. Men Sörkaitums lappby har haft en rad invändningar mot det yttrande av statsagronomen Eliel Steen som då åberopades. De kom också fram. Viktiga kalvningsoch trivselland för renarna skulle läggas under vatten eller skadas på annat sätt. Det skulle drabba samer som redan gång på gång varit tvungna att flytta sina boplatser och som upplevt att områden som de under generationer sett som sitt land bit för bit exploaterats. De har känt sig förföljda av riksdag och regering och är därför bittra. De har haft en svag juridisk ställning som inte längre är möjlig att försvara i ett modernt samhälle men som härstammar från helt andra tidsförhållanden. Ända intill denna dag har försök gjorts att forcera fram en överenskommelse med berörda samebyar. Med Norrkaitum och Mellanbyn har Vattenfall lyckats träffa en preliminär överenskommelse, men den är inte giltig förrän ett tillräckligt antal av byns medlemmar har undertecknat den. I fråga om Sörkaitum, den by som drabbas ojämförligt hårdast av ett sådant här ingrepp, har man inte lyckats med taktiken att bjuda högt. Samerna ställdes här i en ganska fruktansvärd valsituation. Man försökte forcera fram ett avtal inför denna dag då frågan skulle avgöras här i kammaren. Om det hade lyckats i sista minuten, kunde det ha gett sken av att samernas motstånd mot regleringen bara var en affärsteknisk fint. Det hade varit ganska kusligt. Man erbjöd en stor summa pengar, större än vad som man skäligen kunde ha räknat med skulle ha kommit fram genom vattendomstolens utslag, där samerna enligt vad som har påpekats inte skulle få några personliga ersättningar och där skadeståndsbeloppen kunde komma att utdömas till lägre belopp. Det kan se väldigt generöst ut, men det har ett drag av smartness över sig som inte är särskilt tilltalande. För samerna är detta bittra realiteter. De senaste svåra åren har gjort att många av familjerna har ett ekonomiskt läge som är väldigt besvärande. Skulle de utgå ifrån att regeringen till sist ändå fick sin vilja igenom genom att några riksdagsmän i sista stund förmåddes att byta ståndpunkt; i så fall borde de träffa överenskommelse med Vattenfall, en överenskommelse som skulle ha kunnat ge pension åt alla Sörkaitums renskötare. Skulle de våga hoppas att regeringsförslaget föll, att utskottet segrade och att de alltså skulle kunna fortsätta sitt näringsfång, det som de egentligen ville? Att samerna är upprörda över detta agerande från Vattenfall är inte förvånande. De är inte ensamma om att vara det. Jag vill också peka på det märkliga förhållandet att vattendomstolens utslag, som man ju i regel får vänta på månad efter månad och år efter år, faller just dagen före riksdagens beslut. Nog är det en händelse som ser ut som en tanke. Sysselsättningsproblemen och energiförsörjningen är de två skäl som främst anförs för att båda projekten, Ritsem och Kaitum, nu skall genomdrivas, låt vara att företrädarna för dem som tidigare har hävdat att Kaitum måste genomföras just nu ligger lågt på den punkten. Naturligtvis innebär ett nej till Ritsem och Kaitum att sysselsättningsproblemen finns kvar till dess att statsmakterna och näringslivet får fram andra arbetstillfällen. Ritsemprojektet uppges ge ett sysselsättningstillskott på 960 manår, och det råder ingen tvekan om att 300 anläggningsarbetares sysselsättning är en oerhört viktig fråga. Att försöka säga att detta är någonting som man inte tar på allvar, och att vi inte skulle bry oss om arbetslösheten där är ju rent nonsens. Det måste dock klarläggas att Ritsemoch Kaitumprojekten inte skulle ge sysselsättning åt mer än ett fåtal människor utöver Vattenfalls egna anställda. En del av dem är dock bosatta inom Gällivare kommun, och därför skulle det även där ha varit betydelsefullt. Men de sekundära verkningarna hade ju varit helt tidsbegränsade, och även i fråga om anläggningsarbetarna gäller det en sysselsättning som inte ger några varaktiga garantier för fortsatt försörjning. När utbyggnaderna efter några år är genomförda kvarstår samma problem. Ett utbyggnadsbeslut skulle bara skjuta problemen framåt i tiden.

Man löser inte sysselsättningsproblemen i Norrland genom punktinsatser av den här typen — det vet de flesta norrlänningar. Här krävs en helt annan satsning med generella åtgärder. Folkpartiet har lagt fram förslag till en sådan politik, men den socialdemokratiska regeringen har frestat tålamodet med utredning efter utredning och vanligen förkastat våra krav om en mer helhjärtad Norrlandspolitik. Några av dem har regeringen emellertid tagit upp senare, det är riktigt, och en bit har man kommit på vägen, men fortfarande fattas det åtskilligt i det transportstöd, i den utbyggnad av kommunikationerna, i det förbättrande av de ekonomiska villkoren för flertalet företag som skulle betyda mer än de punktinsatser som det här är fråga om. Men för dem som nu drabbas i det aktuella ärendet, Vattenfalls anläggningsarbetare, är det självklart att insatser måste göras. Vi vet att de är människor med stor yrkesskicklighet och att de är inriktade på olika typer av anläggningsoch byggnadsarbete. Herr Svanberg pekade på att det inte hade hänt någonting med vägen i Vindelådalen, som förekom så intensivt i debatten när opinionen till sist lyckades stoppa utbyggnaden av den älven. Ja, men det kan väl inte rimligen vara oppositionens fel att man inte har satt i gång byggandet av väg 363?

Det finns också andra, mindre projekt, t.ex. upprustning av anslutningsvägar för timmertransporterna, som länge har stått högt upp på listan utan att man har gjort allt vad man skulle ha kunnat för att få i gång dem. Utanför Västerbotten finns också det stora projekt som statsministern redan under valrörelsen — eller var det kanske efter valrörelsen — har gett löfte om Kirunavägen, där projekteringen måste kunna påskyndas. Det har hävdats att Ritsem och Kaitum skulle vara nödvändiga för vår kraftförsörjning och vara sällsynt lönsamma projekt. Jag bortser då från att man inte har definierat lönsamhetsbegreppet på ett vidare sätt än det traditionella, att man inte är på det klara med hur man skall värdera ett orört landskap, en vacker utsikt, hur skall man värdera att sällsynta djuroch fågelarter inte utrotas. Vi har ännu inga metoder att i kronor och ören göra sådana beräkningar. Men eftersom vi ställs inför Vattenfalls kalla och mera traditionella lönsamhetssiffror, är det ändå nödvändigt att jämföra merkostnaderna för annan typ av kraftframställning, och då får man räkna in även de utgifter som gör den miljövänlig och uppskatta om mellanskillnaden blir alltför stor. Jag tror inte att det kan sägas gälla i fråga om Ritsem och Kaitum. Vi har i dag andra möjligheter än förr att skaffa fram de kilowattimmar som behövs för Sveriges elkraftförsörjning. Vattenkraftepoken går långsamt mot sitt slut. Vi måste i en framtid lita till andra energikällor, kärnkraft och under en övergångstid oljekraft. Det är självfallet att under hela denna långa övergångstid — hur lång vet ingen — kommer vattenkraften att vara nödvändig och ovärderlig. Vi är också medvetna om att det kan och har uppkommit miljöskador av oljekraftverken och i viss mån även i fråga om kärnkraftverken — utskottets ordförande gjorde ett stort nummer av detta. Men till skillnad från den typ av naturförstöring som det här är fråga om skapar inte oljekraftverken några skador för tid och evighet. Det är en ren tidsfråga hur länge det dröjer innan teknikerna har lärt sig att minska eller ta bort skadeverkningarna från den typen av energiframställning. I fråga om kärnkraftverken har mycket löftesrika rapporter kommit fram om att man skall kunna utnyttja det överskott av värme som hittills har gått ut i öppna havet. Det vore att underskatta teknikerna att inte tilltro dem förmåga att så småningom lösa de problem som här uppstår. Vi vet också att säkerhetsbestämmelserna kring atomkraften är rigorösa. Om man ser tillkomsten av ett Ritsemeller Kaitumkraftverk i det här ljuset, blir de tillskott till kraftförsörjningen som de skulle representera försvinnande små. Det finns en prognos från centrala driftsledningen som utan några slutsatser i övrigt om metoder eller önskvärdheten av det beräknade utfallet kan användas som jämförelseunderlag. Av ökningen i energiförbrukningen fram till 1980 skulle Ritsems kraftstation medverka med ca en halv procent, Kaitum med något mer. I förhållande till ett medelstort kärnkraftverk blir Ritsem och Kaitum också obetydliga. Det går därför inte att trovärdigt hävda att projekten skulle vara livsviktiga för kraftförsörjningen. Även om man går in på de rent företagsekonomiska bedömningarna, är det tvivelaktigt om Ritsemprojektet i gängse mening blir lönsamt. I kostnaderna bör givetvis medtas merkostnaderna för den väg som annars knappast skulle vara aktuell, och Vattenfall är tydligen också berett att räkna upp kostnaderna för skador på renskötseln. Dessutom är lönsamheten helt avhängig av den kalkylränta som tillämpas liksom avskrivningstiden för anläggningarna. Utomstående expertis har ifrågasatt om den räntenivå och den avskrivningstid som här använts är den riktigaste. Jag har inte tagit ställning till exaktheten i sådana påståenden, men det är uppenbart att redan smärre kostnadsstegringar och något ändrade beräkningsgrunder skulle innebära att den vinst som uppges för företaget är i farozonen. Detta gäller den rent konventionella vinsten. Vår slutsats blir därför att Autajaure, Kaitum och Sjaunja är av sådant värde för oss, men framför allt för kommande generationer, att det inte får offras för eventuella kortsiktiga vinster i sysselsättningen och kanske bråkdelen billigare kilowattimmar. Kraftverk kan kanske rivas en gång i framtiden, men skövlad natur kan inte helt återställas. Jag tror dessutom man kan garantera att vi nu nått ett stadium där parlamenten i land efter land tvingas säga nej till redan planerade stora investeringar och till teknologiska äventyr som man tidigare har utgått ifrån att man inte skulle komma undan. Väsentliga miljövärden hotas, och nu har de blivit en hjärteangelägenhet för så stora medborgargrupper att teknikerna inte har rätt att besegra dem. Vi har kommit in i ett stadium där dessa naturvärden måste vägas in med en helt annan tyngd än vi tidigare ansåg oss ha rätt till. Vi kan ta ett par exempel från utlandet. Ett är hela Seattles framtid utan de planerade överljudsplanen. Ett annat kan man ta från den häftiga debatten kring frågan om Londons tredje storflygplats, där en långt driven planering fick vika därför att politikerna, när avgörandets stund var inne, tog hänsyn till naturvårdarnas opinionsbildning. Det som tidigare betraktades som teknikens sköna och rationella lösningar, det står sig inte längre gentemot kraven på en annan och bättre miljö, som växer med folkrörelsens styrka. De värden som finns i våra återstående oreglerade älvar, i nationalparkerna och fågelskyddsområdena skall sättas in i det här internationella perspektivet. Folkpartiet har här strävat efter att föra en konsekvent linje. Vi kämpade länge, tillsammans med många företrädare för andra partier, för att Vindelälven skulle bevaras. Regeringen gav upp, sedan den opinion växt sig stark som såg vad som höll på att hända i vattenkraftepokens elfte timma. Vi tog som första politiska parti upp Kaitumfrågan. Men vi skulle aldrig ensamma ha kunnat föra den striden med någon chans till framgång. Självfallet har vi därför känt glädje inför den opinionsrörelse över partigränserna, som vuxit fram till en omfattande, energisk och väl argumenterande folkrörelse. Riksdagen har nu möjlighet att sätta stopp för exploateringen av ett stycke vildmark, som i generationer kan ge skönhetsupplevelser och rekreation till människor och sysselsättning åt samerna. Då kan man inte i det avgörande ögonblicket, då vi skall avge vårt votum, försöka nedvärdera denna vildmark genom att säga, att det är bara 200 människor om året som kommer in i den. Den skulle inte förbli vildmark om man öppnade vägar så att 200 000 årligen strövade igenom dessa trakter! Det är inte för dessa 200 människors skull som man vill sätta stopp för exploateringen. Det sker för att vi skall bevara våra möjligheter att genom vetenskapsmännens, experternas och naturälskarnas förmedling få kännedom om hur livet levs där av djur och växter. Det är detta som är vår skyldighet. Hur mycket man än ironiserar över ordet ”sist” är det dock här fråga om ett av de sista opåverkade områdena i ett Europa, där urbanisering och industrialisering gör att behovet av just denna typ av område blir allt större. Vi har alltså inte bara ett ansvar för vad svenska medborgare tänker och känner, utan ett ansvar för alla som i denna världsdel intresserar sig för och känner för Europas sista orörda vildmark. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Herr Helén ville ha besked om vad jag syftade på när jag sade att frågan löses politiskt och inte sakligt. Jag skall ge ett sådant besked, även om han själv gav svaret, när han talade om att det tydligen varit folk ute och sökt påverka dem som tänkt rösta emot en utbyggnad. Men det har man sett till att det inte har lyckats. Rävspelet har inte lyckats, säger han. Vad är det annat än en politisk lösning? Det är rävspel om man försöker resonera från visst håll med någon som hade tänkt rösta nej här i dag! Det finns, herr Helén, ledamöter som troligen i dag kommer att rösta ja — alltså emot Ritsemutbyggnaden — som i olika sammanhang framhållit att de nog kunde ha varit med om en utbyggnad men att de nu är bundna av partidisciplinen. Sedan talade jag om romantiker. Jag menade inte riksdagsmän. Men det vet herr Helén lika bra som jag att det finns en hel del människor som i tidningspress m.m. för fram romantiska synpunkter i denna fråga. Jag menade absolut inte herr Helén. Han är inte romantiker, utan politisk taktiker i detta sammanhang. Men det var inte det som var det väsentliga. Herr Helén envisas här med att hela tiden tala om Ritsem och Kaitum. Med Kaitum inbegrips Sjaunja och alla andra områden däromkring. Vad vi i dag diskuterar är utbyggnad av Ritsem. Jag har deklarerat att jag personligen är ytterst känslig för en utbyggnad av Kaitum. Det blir fråga om skadeverkningar av en helt annan omfattning, och jag är inte beredd att gå in för det. Det har jag deklarerat här. Jag är alltså motståndare till Kaitumprojektet i den form det nu föreligger. Behöver det deklareras ytterligare? Jag kan också visa på en sak som herr Helén kanske skulle tänka på. Om man bygger ut Ritsem och vägen in i det området, så torde det förstärka Kaitums och Kaitumområdets möjligheter som turistområde. Människor kommer att vilja bevara detta. Att bygga den vägen tror jag snarare är att arbeta emot Kaitumutbyggnaden. Värre är inte problemet. Så fortsätt inte med det där talet om att dessa projekt ovillkorligen hör ihop. De hör inte ihop. Vi talar om Ritsem i dag. Kaitum hoppas jag vi aldrig skall behöva tala om. Det förelåg inget förslag om att bygga ut Kaitum. Varför skall vi då i utskottet ta upp saken och säga: ”Vi är emot att bygga ut Kaitum eller för att bygga ut det?” Ingen människa har velat bygga ut det. Sedan beskylldes jag för att ha använt överord, Jag tror att vi kan ta varandra i hand därvidlag, herr Helén. Herr Helén talade om att folkpartiet har lagt så många fina förslag till lösning av sysselsättningsproblemen i Norrland. Hade de godtagits så hade det varit bättre i dag, menade herr Helén. Kammaren som känner till de förslagen kan ju bedöma vem som använder överord i dag.

Fru talman! Det är litet förvånande att herr Svanberg fortsätter att utpeka vissa ledamöter i kammaren som oärliga i sitt ställningstagande här. Men han nämner inga namn, Vore det inte riktigast att ta en debatt, namnge de ledamöterna och diskutera med dem än att stå här och helt vagt antyda att det är vissa av kamraterna i kammaren som helt enkelt inte har ärliga motiv för sitt ställningstagande i dag? Jag använde ordet rävspel därför att det återfanns i en artikel i Dagens Nyheter av en kammarledamot, där han ville värja sig mot den tanken att det i hans parti skulle finnas vissa personer som fronderade emot den ställning som flertalet i den riksdagsgruppen hade gett uttryck för och som inför allmänheten hade präglat bilden av ett miljövänligt parti. Jag utgår ifrån att när dessa personer tar ställning så gör de det efter att ha kommit fram till en personlig uppfattning om vad som i detta läge är den rätta lösningen. Jag tycker det är ganska oförsynt att anklaga dem för att ha andra motiv. Att vi behandlar både Ritsem och Kaitum här kan herr Svanberg aldrig försöka trolla bort. Han är utskottets ordförande och står med sitt namn under ett betänkande där bägge dessa frågor har behandlats. Utskottets majoritet har i sina klämmar sagt ifrån om både Ritsemprojektet och Kaitumprojektet. Det grundar sig i det ena fallet på propositioner och motioner, i de andra fallet på motioner. Hur kan en utskottsordförande säga att vi då inte behandlar den andra delen av ärendet, det som utskottet också har tagit ställning till? Det är glädjande att herr Svanberg nu och kanske även tidigare — jag har inte i detalj kunnat följa hans ställningstaganden — var emot en utbyggnad av Kaitum. Men det var en häpnadsväckande upplysning att ingen skulle ha velat bygga ut Kaitum. Varför har då planeringen gått så långt som den har gjort i Vattenfall? Varför vägrade man från regeringspartiets sida att i valrörelsen ta ställning emot? Nej, vi har dystra erfarenheter av hur ett projekt tas vid ett tillfälle, sedan kopplas till nästa som då måste beslutas, och hur man alltså på det sättet rycker undan möjligheterna för riksdagen till ett självständigt ställningstagande till vart och ett av projekten.

Fru talman! Herr Helén håller väl nu på att komma vid sidan om verkligheten när han börjar anklaga mig för att ha sagt, att en del av ledamöterna har oärliga motiv i denna fråga då de kommer att rösta med sitt parti. Herr Helén sade själv mycket riktigt tidigare att vi här talar politik, och det gör vi. Jag betraktar det inte i och för sig som ohederligt att böja sig för en partisolidaritet. Men det är inte av ett glödande naturvårdsintresse man tar ställning mot utbyggnaden av Ritsem utan därför att man är lojal mot sitt parti. Beträffande frågan om Ritsem och Kaitum föreligger det vidare ett förslag från Kungl. Maj:t om pengar för att sätta i gång utbyggnad av Ritsem, men det finns inget förslag från Kungl. Maj:t om att bygga ut Kaitum. Det är ett spörsmål som utreds av bl.a. vattenfallsstyrelsen. Skall vi då gå ut och säga att vi inte skall bygga ut Kaitum? Ingen har ännu föreslagit att det skall byggas ut, men om ett förslag en dag kommer och ser ut så som Vattenfall nu föreslår, hoppas jag att vi skall säga nej. Vi har t.ex. inte på det här stadiet sagt nej till det eller det försvarsalternativet 1980. Det är en rent hypotetisk fråga. Det finns inget förslag om att bygga ut Kaitum, och därför har vi inte heller tagit ställning därtill, men det finns ett förslag om att bygga ut Ritsem, och det vill vi vara med på. Det är inte svårare att förstå än så. Att det sedan i vissa motioner begärs att vi skall säga nej till Kaitum utan att någon har föreslagit en sådan utbyggnad är väl en helt annan sak. Om vattenfallsstyrelsen utreder frågan må det väl ändå vara den obetaget, men om den sedan får Kungl. Maj:t med på att lägga fram en proposition är en fråga som jag inte nu kan svara på. Det finns i dag inget sådant förslag, som vi kunde säga nej till, utan vi har endast sagt ja till det förslag om Ritsem som föreligger.
Fru talman! Det avgörande för att också Kaitum i dag är föremål för kammarens behandling är att det finns motioner om den saken som utskottet har haft att ta ställning till och som utskottet också har gjort.

Att Vattenfall har kommit så långt i sin planering, att man varit på det klara med att detta projekt skulle föras fram men att regeringen vägrade att säga ett klart nej till denna långt framdrivna planering, blev ju uppenbart för hela svenska folket under valrörelsen. Är det då inte riktigt att riksdagen i dag tar sitt ansvar på denna punkt, så att Vattenfall får inrikta sig på den alternativa planering som man redan har påbörjat?

Fru talman! Ritsemfrågan har ju både reellt och symboliskt utvecklats till en stor politisk fråga. Den har tagit formen av en viktig formell prestigefråga för regeringen. Det är också en fråga kring vilken man från regeringspartiet redan har förberett politiska kampanjer, som man antagligen tror skall föra upp regeringspartiets popularitet ur den vågdal där den nu befinner sig. Men Ritsemutbyggnaden är också och har kanske framför allt blivit en testfråga, en prövosten för vilket synsätt som skall vara det rådande och dominerande i bedömningen av ett sådant här ärende: det teknokratiska synsättet eller det naturvetenskapliga. Det har förekommit i stort sett tre argument till förmån för en utbyggnad av Ritsem. Det har varit sysselsättningsargumentet, argumen tet om kraftförsörjningen och synpunkter som går ut på att det är fråga om ett bagatellartat ingrepp ur miljömässig synvinkel och att det därför från denna aspekt inte är något att vara rädd för. Vad beträffar sysselsättningsargumentet gäller det alltså att genom en irreparabel förstörelse av betydande landområden tillfälligt skapa sysselsättning åt ca 300 man eller rättare sagt att uppskjuta den oundvikligen inträdande arbetslösheten för dessa människor. Det är nu, tycker jag, felaktigt för att inte säga hycklande av regeringspartiet att begagna sig av dessa människors problem för att slå i huvudet på dem som av helt andra skäl inte önskar en utbyggnad av Ritsem med alla dess konsekvenser.

Låt oss se ett ögonblick på regeringspartiets och regeringens produkt i planeringshänseende, Länsplan 67 och dess olika ramvärden, och titta på den utveckling som där förutses för övre Norrland. Låt oss se ett ögonblick på den utveckling som är förutsedd för Gällivare kommunblock, för vars intressen regeringspartiets företrädare nu säger sig ömma så mycket. I de statliga utvecklingsplanerna förutses för planperioden 1965-1980 för Gällivare kommunblock en befolkningsminskning med mer än en tredjedel, med ca 10 000 invånare.

Det är den framtid som regeringspartiet ger åt Gällivare kommunblock, och mot den bakgrunden ter det sig som ett sublimt politiskt hyckleri att försöka kasta över ansvaret för sysselsättningsproblemen i den delen av landet på andra som icke har suttit vid regeringsmakten. De statliga planerna visar för hela Norrbotten en minskning fram till 1980 av — beroende på vilken prognos man använder — mellan 18 000 och 26 000 arbetstillfällen. Det är dock ingen annan än regeringen själv som bär det formella politiska ansvaret för att den ekonomiska utvecklingen här i landet har gått därhän att vi nu har 100 000 arbetslösa — enligt marsräkningen — varav 30 000 i skogslänen. Man kan också ställa frågan: Vem är det som har givit det bidraget till sysselsättningssvårigheterna i Norrbotten att man under åratal har tillåtit vad som uppenbarligen — efter föredragningarna i näringsutskottet i den frågan — måste karakteriseras som en grav misskötsel av Norrbottens Järnverk? Vem är det som bär ansvaret för statsindustrins och den statliga företagsamhetens ständiga nedbantning i Norrland, som ju har pågått i ungefär samma takt som den privata företagsamhetens nedbantning och avflyttning? Vem är det som bär ansvaret för att man har köpt utrangerade produktionsmedel från bl.a. Österrike, att man har tillämpat föråldrade produktionsmetoder i NJA, en misskötsel vars följder uppenbarligen kan bli synnerligen ödesdigra för möjligheterna att göra Norrbottens Järnverk till det viktiga sysselsättningstillskott som det väl ändå ursprungligen från politikernas sida var avsett att bli? När man hela tiden har haft en tämligen stor del av den politiska kontrollen över detta och aldrig velat ta strid med det privata kapitalet, utan endast underkastat sig koncentrationsutvecklingen, tycker jag att man inte heller skall försöka skyla över sitt ansvar för den desperata situation som uppstått. Man skall inte försöka utnyttja människornas desperation för att göra dem mjuka, så att de accepterar en utbyggnad av Ritsem, som skulle ge en tillfällig marginell lättnad i sysselsättningskrisen. Om jag går över till en del andra problem när det gäller sysselsättningsoch investeringspolitiken har det under åratal varit känt att övre Norrland haft några av landets sämsta vägar, samtidigt som statliga utredningar lagt fram program för väginvesteringarna som innebär att man i ännu högre grad än hittills skulle koncentrera de investeringarna till de stora tätorterna. Den slappa planpolitiken och det medvetna framsläppandet av privatbilismen i storstadsområdena har skapat ett sådant tryck på väginvesteringssidan att man är tvingad att programmera in denna koncentration av väginvesteringarna. I det sammanhanget skulle en aktivare planpolitik med ett satsande på kollektivtrafiken och ett tillbakahållande av privatbilismens rörelsefrihet i de stora tätorterna i stället ha medgivit en omprioritering, så att övre Norrlands vägproblem skulle ha fått en annan plats på prioriteringslistan än de nu har — detta till båtnad för den sysselsättningskris som där för närvarande råder. Frågan om kraftförsörjningen och Ritsems betydelse för kraftförsörjningen i stort har utförligt behandlats i andra anföranden. Låt mig bara framhålla några slutsatser som man oundvikligen måste dra av den diskussionen. Ritsem ger en mycket ringa tillväxt till den totala kraftförsörjningen. Framtiden på kraftförsörjningens område ligger icke inom vattenkraftssektorn, och det förekommer, kanske speciellt när det gäller fastighetsuppvärmningen, en avsevärd överkonsumtion av elektrisk kraft. Det finns arbetande specialistgrupper som är överens om att en väsentlig reducering av konsumtionen, åtminstone på den sidan, är fullt möjlig och också oundviklig om man vill bedöma kraftförsörjningsproblemet rationellt i framtiden. Till sist vill jag bemöta argumentet att Ritsem är en liten fråga i så motto att projektet innebär ett ringa ingrepp i naturen och att det fortfarande finns så stora orörda vildmarker att detta projekt inte behöver ha någon ödesdiger betydelse.

Jag har också blivit skrämd när jag har sett hur litet övermaga, smått hånfulla leenden från inflytelserika representanter för regeringspartiet i utskottet som kunde skådas när de unga fältbiologerna talade om fiskgjusarna och örnarna uppe i detta område. Jag blev skrämd av det inte så mycket för fiskgjusarnas och örnarnas egen skull, utan av den tydliga oförmågan hos dessa människor — trots deras omfattande politiska och annan erfarenhet — att förstå grundtankarna i det naturvetenskapliga synsättet. Även om man är amatör, som vi väl nästan alla är i utskottet, tycker jag man kan ha skyldighet att försöka fatta vissa av naturvetenskapsmännens elementära grundtankar och deras sätt att se på ett problem som detta.

Då man griper in och förstör det och medvetet skapar ensidigare miljöer eller ödelägger de befintliga rubbar man också grunden för livet självt.

Det har i kammaren i dag fällts yttranden som visar hur felaktiga föreställningar om de orörda viddernas väldiga storlek som föresvävar en del av dem som menar att utbyggnaden av Ritsem är en från miljösynpunkt obetydlig fråga. Större delen av den yttre miljön även i detta förhållandevis glesbebyggda land är i själva verket en konstlad miljö. Vi har en konstlad miljö också i de stora skogsvidderna, som utvinnes i intensivt skogsbruk — en konstlad miljö skapad av en ekonomisk driftform som i mycket hög grad begränsar variationsrikedomen och utvecklingsmöjligheterna när den tvingar naturen in under produktionslivets villkor. Det är väl egentligen från denna synpunkt högst fem procent av landets yta som egentligen är orörd mark, som är möjlig för en potentiellt full biologisk utveckling. Sedan är i sin tur endast en mindre del härav biologiskt verkligt högproduktiv mark. Det är mot den bakgrunden som ingreppet i Ritsem och dess följer i själva verket måste betraktas som en stor sak. Den som försöker se det hela mot denna speciella naturvetenskapliga bakgrund och tar ställning på ett på en gång mänskligt och naturvetenskapligt sätt känner sig därför oundvikligen tvingad att slå tillbaka försöken att åstadkomma detta ingrepp i naturen.

Vi förmenar dem inte möjligheten att begagna sig av detta taktiska läge.

Men efter 14 år i det socialdemokratiska partiet måste jag också säga att jag inte är det bittersta förvånad över att man har valt att använda apparaten på detta sätt och inte på det andra sätt som jag antydde. Hur som helst rubbar detta inte vår grupps ställningstagande. Vi fäster nämligen större vikt vid den opinion som nu tar sig uttryck genom de människor som samlas nere i Kungsträdgården för att försvara almarna mot socialdemokraten Mehrs regionplan. Vi är också beslutna att i denna fråga inte bli något objekt för politisk utpressning eller köpslagan. Vi är beslutna att skilja oss från denna riksdagsfråga med bibehållet ansvar inför kommande generationer och inför vetenskapen och med bibehållen politisk heder i vad som för oss är en central principfråga.

Fru talman! Vi står inför avvägningar mellan olika former av naturingrepp när vi vill forma ett samhälle för människor att leva i: naturingrepp för stadsplaneringen, naturingrepp för industrioch sysselsättningsplaneringen och för kraftförsörjningen. Vi måste väga mellan olika naturingrepp. Vi kan inte komma ifrån, i den utveckling som är och som förestår, att göra naturingrepp. Här är inte i dag fråga om naturingrepp eller icke naturingrepp, utan det är fråga om vilka ingrepp som skall förekomma, Vi bör väl eftersträva naturvård särskilt på de punkter där vi försliter naturen hårdast, nämligen inom de områden där tätorterna finns, där de stora befolkningsgrupperna bor och lever. Det är i första hand i den starkaste förslitningen och närmast människorna vi bör sätta in våra krafter på att så mycket som möjligt klara naturen. Jag har alltså en viss förståelse för vad herr Regnéll sade om hur man i det folkrika Skåne kring storstäderna, kring vattendragen och längs kusterna har förstört naturen. Där bör man sätta in naturbevarande åtgärder. Avloppen går orenade ut i Öresund osv. Där förstör man för människorna, som vill ha möjlighet att komma ut i naturen på några kilometers eller mils avstånd från den plats där de lever och arbetar. Där förstör man chansen för människorna att se naturen och leva ihop med naturen. Här går man nu in på att föreskriva naturvårdsåtgärder av en art, som inte förekommer i Skåne, runt Stockholm och Mälaren eller i Göteborgsområdet, för ett område som ligger 1 500 km härifrån. Där skall det vara särskilt hårda bestämmelser, mycket hårdare än vi tillämpar hemma hos oss själva. Vi skall alltså föreskriva för andra, som lever 1 500 km härifrån, hur de skall göra. Men vi har inte gjort det hemma. Det finns ganska mycket att städa både i Kristianstads län och i Malmöhus län på de här punkterna innan man talar om för andra, längre norrut hur de skall sköta sig. Det vi i dag diskuterar är en kommun och ett kraftverksbygge i den. Den kommunen är 40 mil lång — ungefär lika lång som sträckan från Stockholm till Göteborg. I den kommunen lever 27 000 människor ungefär 1 500 km ifrån Stockholm. Vilka skall avgöra hur det skall bli i den kommunen? Jo, naturligtvis vi här nere, för vi vet bäst. Herr Helén var ju i närheten av de här områdena i somras med en helikopter. Han for tydligen till Kaitum för han trodde att det var aktuellt politiskt, men det var inte detta som blev aktuellt utan Suorva, Ritsem och Akkasjöarna. Det var litet fel på kartan, eller vad som kunde ha hänt. Men det var första gången han var intresserad av detta, och han sade att man skulle ha stannat en vecka i stället för den korta stund han var där. Jag kan dela hans uppfattning. Tre år i följd har jag varit i de områden som kraftstationsutbyggnaden gäller. Jag är intresserad av detta och skulle gärna vilja vara där mera. Därför att jag har sett områdena — vare sig det gäller en eller tre gånger — löser jag inte alla problem. En av centerpartisternas ledamöter i näringsutskottet togs med Dagens Nyheters flyg och på tidningens bekostnad upp dit sedan beslutet väl var fattat. Då fick hon se vad det var för första gången. Hon löser frågorna från Orsas horisont och från statsanställdas horisont för människor som skall leva och arbeta där uppe. Är det inte en litet för stark förmyndarattityd? Hur är det inom Dalarna? Har ni inte byggt ut mycket kraftverk där? Har ni planer på att stoppa dem? Nej, sådant gäller inte oss, det gäller andra långt bort. Vi märkte i näringsutskottet en mycket intressant liten förskjutning. En av centerpartisterna som hör hemma i Norrland försvann från bordet när den här frågan skulle diskuteras. Han var för initierad i frågan, hade en felaktig uppfattning som inte passade ihop med partiets uppfattning. I stället satte man in en prästfru från Dalarna. Hon säger att vi skall begränsa elkraftutbyggnaden genom att höja priset på elkraften. Stämmer det med våra strävanden att skapa sysselsättning inom industrin och bygga ut det svenska näringslivet så att vi kan leva på det? Stämmer en höjning av våra kostnader för elkraften med de förhoppningar som finns på löntagarhåll om förbättrade reallöner? Ja, det är så litet det här fallet betyder. Men det är inte bara detta det gäller. Vi har också önskemål om mindre fartyg för transport av olja, dvs. högre transportpriser än vad våra konkurrenter i andra länder har. Vi kan ställa upp många, många önskemål som i och för sig är fullt berättigade. Men sedan är bara frågan: Kan vi leva upp till det? Vad blir följderna av det? Vilka konsekvenser drar detta med sig på andra områden, där vi också har önskemål, vilka inte läggs fram här i dag som alternativ? Om vi nu inte bygger ut en kraftstation så gör det så litet. Ja, då får vi bygga ett oljeeldat kraftvärmeverk i stället. Det gör också lika litet. Varje liten förändring gör ganska litet. Men vi diskuterar ju en tendens. Det är inte bara stopp i det här bygget, när nu riksdagen med de borgerliga och kommunisterna ihop har stoppat det strax, utan det är också stopp i andra kraftverksutbyggnader. Ta och läs verksamhetsberättelsen för ett industriföretag som heter Svenska järnverksverkstäderna, ASJ, och som gör värmepannor. I dess årsberättelse står i år att här räcker inte atomkraftverksutbyggnaden till — den går inte så snabbt som man hade räknat med — och vattenkraftsutbyggnaden räcker inte. Nu måste det bli chansen för flera oljekraftstationers utbyggnad. Då får vi alltså flera oljekraftstationer. Är det inte naturingripanden? I Förenta staterna spyr den oljeeldade industrin och kraftstationerna ut 100 kg svavel per invånare och år. Det skall teknikerna ta bort i en framtid — ja, hur lång då? Hur många 100 kg skall falla ned per invånare och år? Vi ligger väl inte så långt efter USA när vi nu skall bygga ut flera oljekraftverk med utgångspunkt från det beslut som vi kommer att fatta i dag, såvitt jag förstår, för det är ju redan arrangerat. Vi såg det här lilla arrangemanget med centerpartisten som försvann i vårt utskott, och vi förstår vad det betyder — annars hade röstsiffrorna blivit annorlunda i utskottet. Så småningom skall de här problemen lösas, säger herr Helén. Ja, det är en tröst, men när? Vi skall inte misstro teknikerna, de kommer att lösa det. Vi kan spränga vattenkraftstationerna så småningom, men då är naturen förstörd. Ja, då sänker man vattenytan igen, om det är det man är ute efter. Det tar tid innan stränderna återvinns. Men var finns de andra skadeverkningarna? De folkpartister som nu driver fram mera oljekraftstationer men i andra sammanhang talar för mindre skeppningar av olja hit, mindre skadegörelse med olja på världshaven osv. — dämpa det här! Skall vi lita på centerpartisten från Orsa som säger, att nu skall vi minska elkraftkonsumtionen genom att höja priset? Ja, men det är inte fråga om det. Om vi ser litet framåt i tiden — tio år, som herr Helén sade — kan vi konstatera att det behövs en ökad produktion av elkraft. Då säger man: Det här gör litet. Ja, varje oljekraftstation gör litet. Men vi diskuterar ju bara del för del; vi kan inte göra någonting annat. Det här är inte alla världsproblemen, och alla kraftproblem ligger inte i detta — det skall villigt erkännas — men det är ingen som har påstått att de gör det heller. Det gäller här bara en del, men det är en del som är mer än sig själv, för det blir konsekvenser som vi också skall räkna med. Vi skall försöka ta olika hänsyn — väga ihop synpunkterna så att vi får fram vad som är rimligt från olika utgångspunkter. Det gäller önskningar om reallöneförbättringar, det gäller att den svenska ekonomin skall hänga med och skall få fördelaktiga kraftpriser. Man säger att det skulle behöva bli en så liten höjning. På den punkten, ja — och så på en andra och en tredje och en fjärde punkt. Men någonstans, tycker jag man brukar höra sägas, går gränsen, och då får vi väl räkna med alla små komponenter i det hela, när vi tar olika hänsyn. Hänsyn betyder också att man skall förhandla med människor som berörs. Förhandlingar har förts varje gång, och sådana förhandlingar måste föras preliminärt. Det kan man aldrig vänta med tills riksdagen har fattat ett beslut, för då är det mycket dyrare att förhandla. Man bör ju förhandla preliminärt, så att det ligger ett förhandlingsresultat framme som riksdagen också känner till, när man tar ställning till vad ett projekt skall kosta. Det gäller inte bara i detta fall, utan på samma sätt har det varit vid andra kraftutbyggnader förut. Det är inte smartness att göra så. De här förhandlingarna började ju inte härommåndagen — ett uttryck som citerats under debatten. Det är en av de dagar då förhandlingar ägt rum, men det har ju förts förhandlingar tidigare. På en punkt var man framme där. Man kanske borde ha stoppat förhandlingarna och sagt att det blir inga pengar, inget bygge här, för nu har de borgerliga och kommunisterna gått ihop — det finns ingen anledning att vi fortsätter förhandlingarna. Det skulle Vattenfall ha sagt till i det ögonblicket. Men det har jag inte hört. Det är emellertid ingen smartness att ta fram kostnaderna, så att de ligger på riksdagens bord i den mån de går att presentera. Det skulle ju vara direkt fel av Vattenfall att inte försöka ta fram dessa kostnader i tid, så att vi får se vad hela bygget går på. Om vägbygget har man sagt att det är till skada för kraftstationens avkastning. Ja, men vi skall väl se vad det kostar. Vägbygget — ta det som ett exempel på hur man har försökt att visa hänsyn! Gällivare kommun har bett att få vägbygget. Varför det? Ja, kommunisten som talade nyss sade att det var så dåliga vägar. Nu bygger man en väg till på ca 17 mil, men den vill han inte ha byggd. Kommunen vill emellertid ha vägen byggd. Får man denna väg drar man mera sysselsättning till sig, hoppas man, genom att det blir turister som kommer den här vägen. Och det är ju inte långt att sedan fjällvandra över till de norska vägarna och fortsätta en rundtur ned till Atlanten på den sidan. Det kan alltså komma turister. Det är ju det man arbetar med när det gäller Vindelälvsfrågan. Där stoppade man ju häromåret kraftstationen. Och sysselsättningen? Ja, det är en sysselsättning för dem som är anställda i en utredning. Mera har vi inte sett av den sysselsättningen. Här har man föreslagit fina sysselsättningar, industriella sysselsättningar och annat. Ja, var finns de? Det kommer att behövas både det ena och det andra förslaget till sysselsättningsökning här framåt i tiden — i Norrland och söderut också. Det är inte fråga om att man har lagt fram ett förslag om ett vägbygge någon gång. Här behövs flera förslag. I vår totala sysselsättningsplanering framåt i tiden måste ligga energiutbyggnad antingen med oljekraftstationer som sprider svavel — vilket så småningom skall rensas och påverkar naturen, påverkar temperaturen i vattnet — eller med atomkraftstationer, vilka också påverkar vattentemperaturen genom kylvatten o. d., påverkar fisket osv. Det kommer vi att få höra. Vi kan inte låta styra oss bara av hänsyn åt ett håll, utan vi får försöka väga ihop hänsynstagandena. Den hopvägningen kan göras på olika sätt. Jag säger inte att det som majoriteten i dag har kommit fram till är fel, när majoriteten avslår sysselsättningslinjen och går på naturvårdslinjen — alltså inte den teknokratiska-kamerala linjen som den kommunistiske talaren kallade det. Han handlar i naturvårdsintresset tillsammans med de borgerliga. Det har inträffat stora förändringar för de berörda samerna. Om jag inte misstar mig har vi här i landet 10 000 samer, men mindre än en tredjedel av dem är renskötande samer. Där har alltså förändringen gått fram. Men det har den också gjort när det gäller andra norrlänningar — och människor som bor i andra delar av Sverige. Drygt halva befolkningen i det här landet arbetade tidigare i jordbruk. De allra flesta är borta nu. Det är bara 5 å 6 procent kvar i det rena jordbruket. Och nya förändringar förestår. Betänkandet från finansdepartementets långtidsutredning ligger nu på våra bord. Det talar om att 150 000 människor inom industri, jordbruk och skogsbruk skall mista sina jobb under de närmaste fem åren. Där är alltså 150 000 familjer berörda. Det är förändringar, det! Däremot skall vi inte ändra på förhållandena för 27 renskötande samer. Men vem har sagt att dessa 27 samer och deras familjer, som har hand om renskötseln där uppe, skall försvinna? De skall ju få pengar, och för dem kan de köpa flera renar från Västerbotten, har det sagts mig. De kan inte leva på de renar de har nu. Renarna kan inte ens försörja sig själva, utan under vintern måste samerna få socialbidrag för att kunna ge sina renar den näring de då behöver. Det är nämligen vinternäringen som är flaskhalsen för renskötseln — och den får skattebetalarna i landet i övrigt betala för att renarna skall vara kvar. Renskötseln i sig själv ger inte så mycket i avkastning att den kan betala det extra vinterfodret till renarna; än mindre kan näringen betala livsuppehället för de människor som skall leva på renarna. Detta visar ju vad det är för slags rennäring vi har. Det går inte att leva på den. Det är inte det som är den avgörande faktorn. Men det är när man hör sådant förfäktas som det kanske kommer ett leende på våra läppar. Jag ber om ursäkt, herr Svensson i Malmö, om jag var bland dem som log. Vi behöver väl aldrig befara att få se herr Svensson le. Nej, flaskhalsen är inte sommarbetena kring Autajaure. Det är inte det som är avgörande för renskötseln, utan det är vinterbetet — och det ligger betydligt längre ner mot Bottenvikens kust. Problemet är inte det sommarbete som försvinner genom att sjön Autajaure stiger. Den som påstår det visar på fel problem för oss. Och det gjorde naturvetenskapsmännen. De talade om sommarbetet men redovisade inte att flaskhalsen var vinterbetet. En del av de samer det här gäller har bott länge i området; andra har inte bott särskilt länge där. En av de samegrupper som finns där kom enligt uppgift dit omkring 1919—1920 i samband med att regleringarna av vattenfallen i området påbörjades. I andra fall har samerna, som herr Helén sade, levat i generationer i området. Men märk väl att hela den kommun som samerna kan ströva igenom — och utanför kommunen också — är lika lång som avståndet mellan Stockholm och Göteborg. Då får man ju se litet till proportionerna i vad man säger. Om man i dag vill bygga en kraftstation någonstans mellan Stockholm och Göteborg, så kan man väl diskutera den saken utan att göra den till en principiell naturvetenskaplig fråga kontra teknik! Vad det kamerala angår är det ett vanligt krav att en anläggning skall ge avkastning och att den skall vara förnuftig helt allmänt, samtidigt som vi hushållar med våra resurser. Men det skall man tydligen inte göra vid länsstyrelsen i Kristianstad — eller var det nu är som herr Svensson i Malmö är verksam. Han ser ner på det kamerala. Pengarna spelar ingen roll. Ni har tydligen gott om dem där nere! Alla förändringar, också de vi har framför oss i det svenska näringslivet, är svåra. Vi kan inte garantera att allt skall bli oförändrat kring vissa sjöar i Norrland, när samhällena runt omkring sjöarna försvinner och 10 000 människor av de 27 000 som finns där skall bort från kommunen. Så stora är förändringarna nämligen för människorna här uppe fram till 1980, enligt föreliggande planer. Ja, men då skall vi väl ta hänsyn till de människor som bor och lever där uppe och som vill — det har de framfört genom sina fackliga organisationer och sin kommun =— att vi skall bygga ut. De vill ha sysselsättning. Det är bara temporärt de får det, invänder man då. Ja, säg mig: Vilken sysselsättning som vi kan skaffa fram i dag är inte temporär? Vi kan inte garantera en evig sysselsättning i något företag. 150 000 jobb skall bort. Det är temporärt som de finns nu. Det gäller de här jobben också. Men att leva är ju att vinna tid och lösa problemen dag för dag, år för år, decennium för decennium. Vi har väl ingen garanti om något fast, för evärdelig framtid stabilt vid någon tidpunkt. Det har man inte runt Autajaures stränder heller. Elkraften behöver fördubblas inom loppet av 10 år. Kraftkonsumtionen stiger för att vi skall kunna hålla en reallönestegring på 4,5 procent om året; de fackliga organisationerna vill ha mer, Det betyder en SO0-procentig ökning av produktionen under en 10-årsperiod, Det behövs om vi skall kunna satsa mer på ungdomens yrkesutbildning, bättre sociala förhållanden och sänkt pensionsålder och betala pensioner till fler pensionärer, och göra detta av en ökad produktion som har färre sysselsatta, Då får vi öka den energi vi sätter in; det finns ingen annan väg. Om vi skall fördubbla produktionen av elenergi på 10 år för att kunna höja produktionen av varor med 50 procent, då får vi bygga ut. Och då uppstår de här problemen. Vill vi inte möta dem på det ena området — som i dag — är vi tvungna att möta dem på ett annat. Och vilka kommuner ställer sig till förfogande för sotande värmeverk? Det är väl ingen som ser det med nöje? Efter sådana här händelser, som jag har full förståelse för, blir observansen när det gäller de här frågorna ännu större. Men likafullt står vi inför kravet att fördubbla vår energiproduktion. När man verkligen behöver sätta in toppkraftshistorierna av elektricitet, vad använder man då? Jo, då använder man flygvapnets uttjänta reamotorer, och de är inga sanitära anläggningar när de spyr olja genom sig för att ta fram toppkraften. Mot det skall man ställa förslaget att höja vattenspegeln med något tiotal meter — inte så mycket som det ursprungligen sades. I det valet har vi från socialdemokratiskt håll sagt att det är bättre att bygga ut vattenkraften än att köra i gång reamotorerna på toppvarv. Jag säger inte att ni har valt fel. Men jag säger att vi anser att vi har valt rätt. Vad som sedan är rätt och fel, får väljarna så småningom avgöra; de får väl ta ställning till vilka intressen som mest sammanfaller med deras politiska uppfattning. För det är ett politiskt beslut — det är ingenting att skämmas över. Jag delar herr Heléns uppfattning där. Politiska beslut skall vi ha. De skall grundas på sakliga skäl. Men i de sakliga skälen ingår också de psykologiska. Vi kan väl från alla håll säga som det är: vi räknar med de psykologiska också. Almarna nämndes här. De hör ju inte ihop med Kaitumfallet, men det var psykologiskt att nämna dem, förmodar jag. Även sådana psykologiska saker är realiteter. Vi vet att det spelas med dem också, och vi måste räkna med dem. Nu lägger vi bara våra kort på bordet, och så får väljarna avgöra vilken linje de vill följa. Valet är nämligen icke slut i dag när denna fråga faller och när vi säger nej till en temporär sysselsättning för 300 människor i kraftverksbygget och för några 100 i vägbygget, vilket i sin tur ger sysselsättning åt andra som skulle få turistjobb utmed vägen. Vi har hänvisat till våra program, till andra sysselsättningar i vägbyggen och annat, invänder man. Men det behövs annat än vägbyggen också här. Det behövs elektrisk kraft, och den får vi ta fram på ett eller annat sätt för att vi skall få industrier — det kan vara herr Hedlunds cellulosaindustrier som vi vill ha kraft till eller Sveriges industriförbunds industrier som vill ha kraft till sina anläggningar, det kan vara LO:s eller TCO:s medlemmar som vill ha kraft till industrier, ur vilka de sedan skall hämta högre reallöner, det kan vara vi i riksdagen som vill ha ut mera skatter av människorna. För att kunna ta ut de högre skatterna — som vi i vår tur vill satsa på bättre sociala förhållanden, på de gamla, de sjuka, på bättre yrkesutbildning till ungdomen — måste vi ge de anställda bättre reallöner. Det är de avvägningarna vi får göra. Jag säger inte att den ena sidan har rätt och den andra fel i dag. Den har rätt för framtiden som väljarna kommer att stödja i detta val. Var så god, välj! Vi har gjort vårt, väljarna får ta ställning i fortsättningen. Tack!

Fru talman! Att herr Hagnell inte sett mig le beror möjligen på att han inte är särskilt rolig vare sig här eller i utskottet. Hans personligt färgade aggressivitet är visserligen imponerande och den leder till en oerhörd energikonsumtion, men jag tycker också att den är förtvivlat meningslös. Vad är det för mening med att stå här och hävda, att därför att man för tillfället inte behärskar majoriteten skall riksdagen inte få avgöra denna fråga utan att det är en fråga som egentligen bara angår en liten krets av människor där uppe. Då kan man fråga sig varför ledamoten Hagnell som är född i Göteborg och landshövding i Gävle skulle ha rätt att yttra sig. Det kan väl inte vara så att vi skall ha något slags federalt system här i landet som reserverar vissa beslut för vissa landsändar. När norrbottningarna försökte skydda sig mot avfolkningens konsekvenser och hävdade en annan linje än den centrala statsmakten då det gällde utvecklingsramarna i Länsplan 67 fick de veta, att den centrala statsmakten bestämde och inte de själva. Den som är från Skåne, som där har sysslat med planeringsfrågor och sett en så enormt överexploaterad miljö och vet vad en bristande insikt i de naturvetenskapliga sammanhangen leder till i en sådan landsända, blir i högsta grad benägen att få ett ord med i laget också när det gäller liknande projekt på andra håll. Vad beträffar sysselsättningen där uppe skall den frågan ställas till regeringspartiet och inte till några andra. När skall den avfolkning upphöra som ni projekterat fram ända till 1980? Och när skall en annan regionalpolitik åstadkomma ett brytande av denna avfolkning? Det kan ju inte vara så att man på allvar hävdar att norrbottningarna skall sysselsättas med att — om uttrycket tillåtes — sälja varm korv åt fjällvandrarna och borsta skor åt dollarturisterna. Det skall finnas annat som de kan sysselsättas med.
Fru talman! Jag förstår att herr Svensson i Malmö är besviken på mig för att jag inte kan locka fram ett leende hos honom. Jag har inte uppfattat att min arbetsuppgift vare sig i utskottet eller i kammaren skulle vara att få honom att le. Någon annan får försöka åta sig det Herkulesjobbet. Herr Svensson säger att vi inte skall ha något federativt Sverige. Nej, det har ingen hävdat. Jag förstår att han bedömt det hela med Skåne som utgångspunkt. Men nu gäller det ett område som är lika stort som Skåne, Blekinge och halva Halland tillsammans, och vi diskuterar en höjning av vattnet i vissa sjöar inom det området. Herr Svensson har dragit slutsatsen att de missförhållanden, som uppkommit i det överbefolkade Skåne där det bor 1 miljon människor — i det aktuella området som är mycket större bor det 47 000 — utan vidare kan appliceras på förhållandena där uppe. Han säger att de som bor där uppe inte skall bestämma.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

Fru talman! Om situationen nu i stället varit den att herr Hagnells sida hade segrat i voteringen, hade detta inte det bittersta satt stopp för denna problematik. Det enda han kan tänka sig att ge dessa några hundra norrbottningar och andra anläggningsarbetare som kommer utifrån är ju en nådatid under fallbilan. I övrigt skall den av socialdemokraterna introducerade avfolkningspolitiken, som slår särskilt hårt just mot Norrbotten, uppenbarligen fortsätta. Till sist. Detta problem kan faktiskt inte alls mätas genom jämförelser av befolkningstätheten. Här visar herr Hagnell verkligen sin, skall vi säga, teknokratoch kamrerarsjäl. Vissa typer av biologiskt högproduktiva miljöer fordrar extensiva arealer för att de över huvud taget skall fungera. I Skåne befinner vi oss långt ifrån den situationen. Den har inte förekommit på 200 år. Därför ser det ut som det gör. Men vi vill inte att den situationen skall inträffa i andra delar av landet, där det behövs mycket större extensiva arealer för att åstadkomma en biologiskt oundgänglig miljö.
Fru talman! Det är klart att man kan se Norrland såsom ett område med extensiva arealer för intressant biologisk utveckling. Men ingenting hindrar att man bättre än hittills tar vara på det inom de områden där människorna verkligen bor, de tättbefolkade områdena. Också en norrlänning kan säga att det kan vara intressant att komma ner och se den del av landet som utgörs av Skåne och studera intressanta sjöar med fiskgjusar och andra fåglar och allt som borde finnas där nere, om man bara höll undan jobben och människorna så att de inte smutsade ner fullt så mycket. Jag tycker inte att man skall föreskriva så mycket för andra hur de skall göra. Jag har lyssnat till människorna där uppe. De vill ha jobb, även om det förstör litet av deras natur. Det gäller ju ett område, som är väsentligt större än Skåne, och det rör sig om en miljöförstöring som bara är en bitteliten del av den som ni har åstadkommit i Skåne. Då skall ni mästra och säga: Ni skall inte göra de fel vi har gjort för 200 år sedan. Så skall ni styra efter det. Var finns då de jobb ni skall ge människorna? Ni gör en naturpark av Norrland, och det gör ni till en princip. Vad är det för avfolkning ni kan hindra därmed? Vad har ni att komma med mer än litet allmänt gny på dessa punkter? Ni har jobben där nere. Det har inte människorna där uppe. Ge dem litet mera av jobben och snåla inte på den punkten. Till herr Börjesson i Glömminge vill jag gärna säga att jag unnar både renarna och honom alla hötappar de kan få. Men rennäringen kan ju inte bära sig själv, när den behöver ha bidrag av statsmedel. Ännu mindre kan renarna försörja människor som skall leva på dem. Det var bara den kommentaren jag ville göra. Jag unnar renarna deras foder. Coronaverken behöver vi inte blanda in i detta sammanhang. Jag unnar dem inte de pengar som de har fått, om herr Börjesson vill veta det.

Fru talman! Debatten om Ritsemprojektet har under det senaste halvåret alltmer fjärmat sig från de sakliga bedömningarnas fasta mark och in i den känslomässiga dimma som förvisso kan höra våren till men som knappast är det beslutsunderlag man behöver. Att frågan därjämte drivits in i en partipolitisk fastlåsning som verkar skrämmande gör inte saken bättre. Det är mot bakgrunden av dessa förhållanden som jag under de senaste månaderna lagt ner ett visst arbete för att om möjligt få beslutet framskjutet, i förhoppning att de sakliga argumenten under tiden kunde få en bättre chans. Då ett uppskov till hösten tyvärr inte varit möjligt att uppnå är riksdagen dock tvingad att nu säga ja eller nej till den begäran om medelsanvisning som Kungl. Maj:t efter 1970 års riksdagsbeslut framställt. Efter vad som förevarit — och eftersom mitt namn kommit att spela en viss roll — har jag ett behov av att få göra en personlig deklaration i den här frågan. Jag var med i det gamla fina huset på Helgeandsholmen när 1961 års riksdag stadfäste den s.k. Sarekfreden, som innebar att överenskommelse träffats mellan det dåvarande statliga naturvårdsorganet och Vattenfall om utnyttjandet av bl.a. Luleälvens användning som energiproducent. I den överenskommelsen uttalades att bl.a. Ritsem borde byggas ut. Senare, och till följd av riksdagens beslut i Vindelälvsfrågan, kunde man räkna med att en utbyggnad av Ritsem skulle aktualiseras ganska snart. Efter vattendomstolens utslag begärde också regeringen vid 1970 års riksdag att intrång borde få ske i Stora Sjöfallets nationalpark. Jag ansåg det mot denna bakgrund följdriktigt att jag vid den votering som skedde borde stödja regeringens framställning. Jag bedömde inte frågan som ett dugg partipolitisk, och jag hävdar fortfarande att den för mig inte är av den karaktären. Vid behandlingen i näringsutskottet nu i år och efter att möjligheterna till riksdagsbeslutets förskjutning i tiden kapsejsat valde jag fullt frivilligt att låta min suppleant inträda. Jag ansåg att centerpartiet, som avlämnat en partimotion i ämnet, vid detta tillfälle borde företrädas av annan person än mig. Jag vill också gärna betyga att min partiledare aldrig i denna eller någon annan fråga utövat någon påtryckning på mig. Skälen för min röstning den 10 december 1970 angående möjliggörandet av en utbyggnad var följande. Jag ansåg det belagt att den ökade efterfrågan på elenergi som förutses främst borde mötas med ett fullföljande av Ritsemprojektet. Detta projekt kunde tidsmässigt komma till stånd i ett läge där behovet av toppeffekt sannolikt bleve mera markerat. Just i fråga om flexibilitet i avseende på toppeffekter är utnyttjandet av vattenkraften överlägset andra produktionsformer. Dessutom rörde det sig här ingalunda om någon orörd älv, utan om en naturlig fortsättning på ett tidigare givet program. Jag skulle trots detta ha gått emot en utbyggnad, om det sakligt kunnat hävdas att någon annan kraftproduktion varit möjlig inom den tidsram som beräknas för Ritsem. Jag övertygades om att det inte i december månad 1970 fanns något realistiskt alternativ. Ett skäl för min bedömning var också den direkta, och framför allt indirekta, sysselsättningseffekt en utbyggnad skulle medföra. Jag såg allvarligt på sysselsättningssituationen i övre Norrland och kunde helt enkelt inte bortse från vad det aktuella projektet skulle betyda. Den omständigheten att socialdemokraterna i den nya riksdag som skulle samlas den 11 januari 1971 befunnet sig i minoritet var däremot enligt min uppfattning inget bärande skäl för ett ställningstagande mot förslaget. Jag vill gärna säga att min bedömning i dag, den 12 maj 1971, är densamma. Ingenting som skett under de här månaderna har rubbat min fasta förvissning om riktigheten i att bygga ut Ritsem. Snarare har jag blivit ännu mera övertygad om att det är helt nödvändigt. Man kan inte ena veckan anklaga regeringen för att den inte snarast möjligt sätter i gång gruvbrytningen i Stekenjokk och under en annan vecka motsätta sig ett utnyttjande av vattenkraften på ett annat ställe i övre Norrlands inland. I båda fallen är det fråga om naturtillgångar, och i båda fallen är det också fråga om vildmark. När jag deltagit i strävandena att förbättra lokaliseringspolitiken och den aktiva näringspolitiken i Norrland, har det varit allvarligt menat. Konsekvensen bjuder mig då att rösta för Ritsemprojektets fullföljande. Det har talats mycket om miljö i samband med Ritsem. Jag bestrider ingalunda att vissa naturvärden måste offras, ifall en utbyggnad kommer till stånd. Men miljö är inte bara naturvärden. Miljö är också människor och levande bygd. Förutsättningen för detta är att det finns sysselsättningsmöjligheter, som i sin tur är beroende av energi som sätter fabrikshjulen i rörelse. Vill vi ha ett Norrland som lever eller skall vi avsätta ännu större områden, kanske hela Norrland, till nationalpark? För min del väljer jag näringsliv och människor! Teusadalen är vacker, men jag försäkrar att det efter en eventuell dämning fortfarande kommer att finnas möjligheter till färd i helikopter över densamma. Den blir annorlunda men kanhända inte mindre vacker. Sjaunjamyren kommer också efter en eventuell utbyggnad av Ritsem att i sin välkomnande famn kunna hälsa nya flyttfågelsträck. Lappland är inte så litet till arealen som vissa tycks tro. Vattnet blir inte heller giftigt av att sätta Ritsemturbinerna i rörelse. Motståndarna till en vattenkraftsutbyggnad talar allmänt om oljeeller kärnkraftdrivna alternativ. Vilka negativa miljöpåverkningar man här kan räkna med vill man inte gärna tala om. Det är i alla fall obestridligt att oljedrivna kraftverk får en avsevärd roll som förgiftare av den luft vi skall andas, och det torde vara lika ostridigt att kärnkraftverken ytterligare kan bidra till försämringen av det vatten som är den kanske viktigaste komponenten i det ekologiska systemet. Jag anser att det kan vara värt åtskilligt om vi någon ytterligare tid kan besparas dessa verkligt allvarliga miljörisker. Fru talman! Jag avser att rösta för reservationen 1 till näringsutskottets betänkande nr 15.

Fru talman! Det som vi behandlar här i dag är en fråga om vår kraftförsörjning, det är en fråga om vår långsiktiga miljöpolitik, det är en fråga om sysselsättningen i Norrlands inland och det är slutligen en fråga också om politisk moral. Både utskottsbetänkandet och en stor del av debatten tidigare i dag gör att vi nu i alla fall kan utgå från vissa fakta som accepterade. Till dem räknar jag att Ritsemprojektets lönsamhet inte sätts i fråga. Den lönsamheten gäller också sedan stationen belastats med investeringen i vägen mellan Suorva och Ritsem. Visserligen sade herr Regnéll att man alltid kan sätta frågetecken för en lönsamhetsberäkning, och det är riktigt. Men den kostnadsutveckling som vi ser i energiproduktionen ger vid handen att vi står inför stora och svårbemästrade kostnadsökningar. Detta gäller dels oljekraften och dels på ett mycket besvärande sätt — som kammaren kommer att få tillfälle att närmare diskutera — när det gäller atomkraften. Det betyder att den relativa lönsamheten — och det är den det är fråga om — när det gäller vattenkraften och Ritsemprojektet säkerligen kommer att ytterligare förstärkas i framtiden. Den andra punkten som jag tror det är viktigt att vi nu kan betrakta som etablerad i vår debatt är att det inte finns något tekniskt-ekonomiskt samband mellan Ritsem och Kaitum, som skulle göra att ett ja till Ritsem också betyder ett ja till Kaitumöverledningen. Ritsemprojektet kan diskuteras helt utan ett ställningstagande till Kaitumöverledningen. Den är utomordentligt lönsam både med och utan Ritsem. Jag har faktiskt tolkat utskottsmajoritetens uttalande så att argumentet om denna ofrånkomliga sammankoppling mellan Ritsem och Kaitum kan avföras från vår debatt. Däremot skall jag inte alls bestrida att om man av naturvårdsskäl bestämmer sig för att säga nej till Ritsem, bör man i konsekvensens namn också säga nej till Kaitum. Den konsekvensen har utskottsmajoriteten också dragit. Det omvända förhållandet gäller däremot inte. Man kan mycket väl av naturvårdsskäl säga nej till Kaitumöverledningen, men fortfarande säga ja till Ritsem utan att göra något våld på logiken.

För att ytterligare understryka detta — man gör det både i utskottsbetänkandet och här i debatten från flera talare — påpekar man den ringa betydelsen av Ritsem genom att säga att effekten är endast 300 MW, medan bara det första aggregatet i Forsmark beräknas få en effekt av 800 MW. Det är litet förvånande att finna en sådan argumentering i ett utskottsbetänkande, alldeles särskilt när utskottsmajoriteten samtidigt säger sig ha ägnat frågans olika aspekter ingående uppmärksamhet. Jag är därför tvungen — även om jag delvis upprepar vad en del andra talare sagt — att här ånyo ta kammarens tid ett ögonblick i anspråk för att erinra om sambandet mellan vattenkraft och atomkraft i vårt framtida energisystem, Det är riktigt att atomkraften kommer att svara för en växande andel av vår framtida elproduktion. Men det betyder inte alls att vattenkraften därigenom skulle bli onyttig eller överflödig i vårt kraftsystem. Skall vi få en ekonomi i våra atomkraftverk, då måste atomkraften utnyttjas som baskraft, och måste då kompletteras med andra kraftslag för att möta perioder av högre belastning, alltså för att tillgodose vad man kallar toppeffekten. Detta är nödvändigt därför att elförbrukningen som bekant varierar mycket starkt både under dygnet och också säsongmässigt. Detta gäller för att över huvud taget få en rimlig ekonomi i vår energiförsörjning. Härtill kommer också — och detta kommer vi att få diskutera mycket ingående i framtiden — att vi kommer att få möta växande risker för haverier och driftstopp i de stora värmekraftverken och atomreaktorerna. Det är inte så att jag vill skrämma kammarens ledmöter genom att säga att vi kommer att ha ett mycket stort antal haverier och driftstopp, men verkningarna av de driftstopp som vi måste planera för att möta kommer med de starkt växande produktionsenheterna att bli utomordentligt allvarliga för vår energiförsörjning om vi inte kan möta dem. Det är därför som behovet av vad fackmännen kallar för effektreserv kommer att öka synnerligen starkt i vårt framtida kraftsystem. Det är just här som vattenkraften kommer in. Toppkraften kan alltså inte produceras i atomkraftverk. Den kan produceras i oljekraftverk, gasturbiner eller i vattenkraftverk. För detta ändamål är vattenkraften i flera avseenden överlägsen de andra kraftslagen. Den är överlägsen därför att den är driftsäker. Den är lättreglerad. Den kan lättast av alla kraftslag anpassas till belastningsvariationer. Den innebär inte heller någon nedsmutsning av miljön. Den har slutligen den helt unika egenskapen att den reproducerar sig själv. Det betyder alltså att man totalt missar den energipolitiska poängen när man ställer Ritsemprojektet emot effekten i ett planerat atomkraftverk. Jag upprepar att det är förvånande att utskottet använder det sättet att argumentera. Utskottsmajoriteten och övriga motståndare till Ritsemutbyggnaden kan inte vara okunniga om att frågan inte gäller vattenkraft kontra atomkraft utan vattenkraften kontra oljekraftverk och äldre gasturbiner.

Man säger ja — det nämnde herr Svanberg — till en ökad årlig import av olja på omkring 150 000 ton. Man säger också ja till svavelutsläpp som, också om svavelhalten i oljan inte skulle tillåtas överstiga 1 procent, ändå kommer att uppgå till 1 500 ton per år.

Nu säger herr Regnéll att det finns väldigt gott om lågsvavlig olja. Tyvärr är det så att tillgången på lågsvavlig olja är begränsad. Den är begränsad inte minst på grund av en starkt stigande efterfrågan framför allt från Förenta staterna. Också avsvavling av råolja är ett omfattande tekniskt-ekonomiskt problem, som inte alls är löst ännu. Det betyder — och det är en konsekvens av den aktuella utvecklingen som jag inte vet om alla kammarens ledamöter är medvetna om — att vi befinner oss i det läget i dag att vi har varit tvungna att slå av på ambitionerna att trappa ned svavelhalten till 1 procent. Tillgången till lågsvavlig olja är icke större än att vi nu tvingas begränsa denna nedtrappning i svavelhalten till enbart Stockholmsområdet och Göteborgsområdet. Nu försöker man komma ifrån den här miljökonflikten genom att säga att vi helt enkelt skall avstå från en del av den planerade kraftutbyggnaden genom att minska energislöseriet. Jag hör själv i och för sig till dem som tror att det är och kommer att bli en angelägen uppgift att så långt som möjligt söka minska ökningstakten i vår energiförbrukning. Det finns möjligheter att på sikt minska ökningen av energiförbrukningen, inte minst när det gäller uppvärmning av bostäder, bättre isoleringsteknik, ökad värmeåtervinning och en ökad användning av fjärrvärme. Vid ett högre energipris kommer naturligtvis också sådana åtgärder att komma till stånd i en större omfattning än hittills. Men vi skall ha klart för oss att förutsättningen för detta är ett högre energipris, och vi skall vidare inte för ett ögonblick inbilla oss att det löser det problem som vi i dag diskuterar. Hans Hagnell var inne på detta.

Vi står inför en fortsatt ökning av energiförbrukningen. Jag skulle gärna vilja hänvisa kammarledamöterna till att läsa en som jag tycker utomordentligt intressant analys av de begränsade möjligheter som verkligen föreligger till en minskning i energiförbrukningsökningen, vilken gjordes av professor Hambreus i ett föredrag som han höll i IVA för en tid sedan. Det betyder att säger vi nej till Ritsem, måste produktionstillskottet därifrån tas fram i någon annan form. För vi därför i denna diskussion in sådana här förhoppningar om en sänkt takt i energiförbrukningen, smiter vi bort från verkligheten, dvs. vi avstår helt enkelt från att se att situationen är den att vi här är tvingade till ett val. Det gäller i grunden precis samma slags resonemang som vi så väl känner till från våra ekonomiska debatter framför allt med folkpartiet under 1950 och 1960-talen. Folkpartiet gör här detsamma som man gjorde då. Då lovade man nämligen att samtidigt öka statsutgifterna och minska skatterna och fick ekvationen att gå ihop genom att utlova en snabbare stegring i nationalinkomstökningen. Det var ett försök att både äta kakan och behålla den. Det kan man kosta på sig som oppositionsparti utan risk att behöva ta konsekvenserna, men vad som håller på att ske i denna kammare är att detta slags lättsinne kan komma att leda till och väl sannolikt leder till ett faktiskt beslut här i dag som får utomordentligt allvarliga återverkningar. För kammarens ledamöter skall vara medvetna om att verkningarna är allvarliga. De är först och främst ytterst allvarliga för dem som omedelbart berörs av ett avslag på regeringens förslag. Jag har redan tidigare nämt att den arbetsstyrka som behövs för att bygga ut Ritsem uppgår till i medeltal 325 man under fyra år. Och vi vet, vilket utskottets och kammarens ledamöter är helt upplysta om, att den arbetskraften inte kan sysselsättas med annat arbete i Vattenfalls regi i Norrbotten eller i Norrland. Härtill skulle Ritsemprojektet ge sysselsättning för uppskattningsvis 175 man under fyra år i servicenäringarna i Norrbotten. Den omedelbara effekten av ett avslagsbeslut i riksdagen i dag är att 150 man permitteras. Det är Vattenfalls förhoppning att en del av dem skall kunna erbjudas arbete i Porjus, och naturligtvis kommer Vattenfall också att så långt möjligt bereda sina anställda arbete vid verkets anläggningar i Mellansverige. Men vi skall inte blunda för att också om sådana erbjudanden kommer till stånd så innebär detta utomordentligt stora svårigheter därför att nästan alla det här gäller är norrlänningar och många av dem är i åldern 50—60 år. De skulle med detta beslut tvingas till en radikal och påfrestande omställning, och de kan på goda grunder hävda att de inte hade anledning att räkna med en sådan tvär omkastning. Ett nej till Ritsem innebär att riksdagen, i strid med tidigare godkända planer, berövar Norrland under fyraårsperioden 500 arbetstillfällen per år. Jag tror att de som berörs av det beslutet har svårt att finna någon tröst i att vad det här gäller är en tillfällig sysselsättning. Jag tror inte heller att de finner någon tröst i att de som nu har för avsikt att beröva dem dessa arbeten samtidigt deklarerar att det är statsmakternas skyldighet att sörja för deras sysselsättning på annat sätt. En sådan hänvisning innebär ingen som helst ändring i detta besluts faktiska och omedelbara verkningar. Det finns, som jag sade, ett folkpartistiskt sätt att smita från verkligheten, en folkpartistisk eskapism. Det finns också, vilket klart framgick av det anförande som hölls av herr Svensson i Malmö, en mera revolutionär form av eskapism, nämligen att tänka sig att vi skulle ha levt i ett helt annat slags samhälle än det samhälle vi i dag lever i. Det är heller inte någon tröst för dem som nu drabbas av riksdagens förväntade beslut. Vi hade en debatt här i kammaren på valborgsmässoafton, då herr Svensson gjorde ett uttalande som det kan vara skäl att citera. Det handlade om glesbygdens elektrifiering. ”Här finns”, sade han, ”en chans för alla — i samtliga partier — att rösta på ett sådant sätt att avfolkningsdistrikten inte fråntas dessa möjligheter.” Herr Svensson hoppades ”att partilojaliteterna skall kunna upplösas åtminstone så mycket att vi i den stundande voteringen skall kunna göra en insats till förmån för intressen som är väl värda ett stöd”. Det var alltså herr Svenssons uttalande för 14 dagar sedan. Men ett nej till Ritsem är inte bara allvarligt ur sysselsättningssynpunkt. Förslaget att bygga ut Ritsem har tillkommit i full överensstämmelse med riksdagens tidigare uttalanden. En enig vattendomstol har lämnat sitt tillstånd. Länsstyrelsen och berörda kommuner vill att utbyggnaden skall komma till stånd, och i den långvariga debatt som vi har haft i detta land om Vindelälven ifrågasattes över huvud taget inte Ritsem men som bekant väl Kaitumöverledningen. Så sent som våren 1970 redovisade vattenfallsverket sina aktuella byggnadsplaner, däribland Ritsem. Redovisningen, som hette 1970-talets vattenkraftsutbyggnader i Norrland, remitterades till ett tjugotal remissinstanser. Flera av de instanserna var i olika avseenden kritiska mot de förslag om utbyggnad av vissa tidigare inte berörda älvsträckor som vattenfallsverket lagt fram. Men det väsentliga i sammanhang med den fråga vi diskuterar i dag är att med några enstaka undantag tillstyrkte remissinstanserna Ritsemprojektet eller lämnade det i varje fall utan erinran. Bland dem som inte invände mot projektet fanns t.ex. naturvårdsverket, planverket, kommerskollegium, universitetskanslersämbetet, arbetsmarknadsstyrelsen, länsstyrelserna i Norrland, Landsorganisationen och Arbetsgivareföreningen. Och ett positivt ställningstagande till Ritsemprojektet låg också helt i linje med den genomgående uppfattningen bland alla dem som opponerat sig mot en utbyggnad av Vindelälven och andra hittills outnyttjade Norrlandsälvar, nämligen att en fortsatt behövlig utbyggnad av vattenkraften borde ske i sådana älvar som redan börjat utnyttjas för detta ändamål — och dit hör Luleälvssystemet, där Ritsem är beläget. Under valrörelsen hördes inte heller ett ord om Ritsem. Mot den bakgrunden är det fullt naturligt — det är därför jag erinrar om det — och fullt korrekt av vattenfallsverket mot sin huvudman att i sin planering ha bibehållit Ritsemprojektet som ett mycket värdefullt krafttillskott från en Norrlandsälv som redan har tagits i bruk för kraftändamål. Det är också naturligt och korrekt att vattenfallsverket nu har lagt fram projektet för ett slutgiltigt godkännande. Ett nej till Ritsem i dag, just som spaden skall sättas i marken, måste oundgängligen få allvarliga verkningar på vattenfallsverkets planering. Bortfallet av Vindelälven innebar i och för sig en mycket betydande påfrestning på Vattenfalls kraftplanering, men när det gällde Vindelälven var man ändå förvarnad av en mycket långvarig debatt. Utbyggnadsplaneringen har kunnat läggas om så att olägenheterna för kraftförsörjningen och också för den berörda personalen så långt möjligt har kunnat bemästras, även om detta inte helt har lyckats. Men en viktig utgångspunkt i den planering Vattenfall gjort — enligt min mening på mycket goda grunder — har varit att den planerade utbyggnaden i Luleälv skulle kunna fortgå utan störningar. Vidare har planerna för vår energiförsörjning utsatts för nya allvarliga störningar som tidigare inte var förutsedda. Jag avser dels de exceptionella torkåren, dels förseningarna — som kammarens ledamöter väl känner till — i de försha atomkraftverkens färdigställande. Oskarshamsverket är mer än ett år försenat och vi har anledning att räkna med betydande förseningar också när det gäller det första atomkraftverket i Ringhals. Jag tycker att det kan finnas skäl att riksdagens ledamöter får veta — jag tror att det har sagts också i tidigare debatter — att SACO-konflikten i vintras på ett mycket allvarligt sätt har stört och skadat Vattenfalls planering. Allt detta betyder att vi i. dag befinner oss i ett läge där det finns skäl att med betydande oro se fram mot vår kraftbalans för mitten av 1970-talet. Att under dessa förhållanden och på det mycket korta varsel som det här är fråga om plocka ut en viktig del i den pågående utbyggnaden innebär att man ytterligare ökar riskerna i ett redan riskabelt läge. Jag måste därför uttala den bestämdaste varning för det beslut som kammaren kan förväntas komma att fatta i dag. Jag är medveten om att den debatt vi nu för med allra största sannolikhet inte påverkar det beslut som uppenbarligen redan är fattat, men jag är angelägen om att denna varning ånyo uttalas med all kraft i dag. Även om debatten inte kommer att påverka vårt beslut är jag nämligen övertygad om att vi kommer att ha anledning att i framtiden komma tillbaka till den debatt vi för i dag — och då skall ingen som säger nej till Ritsem kunna åberopa den ursäkt som lär tillkomma dem som ”inte veta vad de göra”. Det beslut som oppositionen i dag förbereder har fattats med full insikt om verkningarna för sysselsättningen i Norrland och med klar insikt om den miljöskada som det med nödvändighet hastigt planerade alternativet — oljekraftverket — kommer att medföra. Och det har till slut också fattats i insikt om de utomordentliga risker ett sådant beslut kommer att medföra för vår kraftförsörjning i mitten av 1970-talet. Man kan fråga sig hur vi har hamnat i detta läge. Herr Gustafsson i Byske använde formuleringen partipolitisk fastlåsning. En fråga som det verkligen är skäl att ställa är: Varför tog oppositionen inte upp Ritsem under den ett par år långa debatt som vi har haft om vattenkraftutbyggnaden i detta land? Varför berörde man inte Ritsem med ett enda ord under valrörelsen? Varför blev den frågan plötsligt intressant och stor efter valet, dvs. när det parlamentariska läget stod klart? Det är det förhållandet som jag åsyftar när jag säger att detta också är en fråga om politisk moral. Med detta menar jag inte ett ögonblick att inte Ritsemprojektet under alla omständigheter skulle ha mött opposition och invändningar och att de som har arbetat emot och engagerat sig mot Ritsemprojektet skulle ha styrts av politiska skäl.

Men detta blir uppenbarligen inte riksdagens beslut. Jag säger ingenting om att det är oppositionens ambition att tilldela en minoritetsregering ett voteringsnederlag — den ambitionen finner jag i och för sig fullt begriplig. Men jag tror att människorna i Norrland kommer att ha svårt att förstå att för att nå det målet är man beredd att offra sysselsättningen för 500 personer och därmed försörjningen för 1 000 personer i Gällivare, Jokkmokk, Arvidsjaur och andra Norrbottenskommuner. Samtidigt är man uppenbarligen beredd att utsätta vår kraftförsörjning för påtagliga risker.

Herr talman! Herr Wickman inrangerade med ett snabbt grepp alla som är motståndare till exploateringen av Ritsem under kategorin ”de som icke veta vad de göra”. När herr Wickman var i talarstolen hade jag en känsla av att han tillhörde dem som inte visste vad han haft tillfälle att höra i den tidigare debatten — hans inlägg var upplagt som om här ingenting hade sagts förut. Det innehöll påpekanden som redan hade gjorts av dem som är på samma linje som statsrådet Wickman och det innehöll en del repliker som hängde i tomma luften. Jag skall ta upp en av de sakerna, nämligen när statsrådet talade om att vi som är emot utbyggnaden kommer ur askan i elden genom att vi, som är intresserade av miljövården, i stället kommer att tvinga fram utbyggnad av kraftverk eldade med olja. Herr Wickman sade att jag hade talat om att det var gott om lågsvavlig olja; det gjorde jag faktiskt inte — jag sade att det fanns ökad tillgång på sådan, och det påståendet tror jag att jag har underlag för. Från Libyen, Nigeria och Sovjetunionen kommer utbud av sådan. Jag sade vidare att de länder som inte kan tillhandahålla sådan olja får tänka sig att raffinera den i egen regi. Och jag sade slutligen, hänvisande till en utredning som jag fortfarande har i handen här — Nordforsk — att man också uppe på skorstensnivå bör kunna göra en hel del. Herr Wickman slår bort allt det där. Jag kan i så fall konstatera att han befinner sig på en annan linje än sin regeringskollega herr Ingemund Bengtsson. Jag har här med mig Byggforum nr 2 år 1971, där herr Bengtsson talar om bristen på svavelfattig eldningsolja och säger: ”Med teknikens hjälp bör detta kunna avhjälpas. Siktet är inställt på att vid 70-talets mitt skall kunna användas eldningsolja med högst 1 procent svavelhalt i alla större tätorter i vårt land.” Det är just vad som har sagts: Vi får tänka oss en övergångstid när vi dras med besvärligheter. Sedan bör de besvärligheterna kunna minska radikalt, och då vore det beklagligt om vi under tiden hade utbyggt vattenkraften på ett sätt som är irreparabelt.

Herr talman! I morse fick vi höra av den socialdemokratiske utskottsordföranden att vi var ute alldeles för tidigt med att ge ett besked om riksdagens inställning till Kaitum. Nu får vi höra av det ansvariga statsrådet att vi är ute alldeles för sent med att ge besked i fråga om Ritsem. Det avslöjar väl ihåligheten i argumentationen, när man på det sättet försöker hävda att det skulle vara orimligt av riksdagen att i tid klargöra för de planerande myndigheterna sin uppfattning i fråga om de naturvärden som skulle sättas på spel vid en utbyggnad av Kaitum. Skälet till att vi kommer sent i fråga om Ritsem, herr industriminister, är ju att den socialdemokratiska regeringen utnyttjade den eftersläpande majoriteten efter valet i höstas för att driva igenom ett beslut om intrång i Stora Sjöfallets nationalpark. Vi upprepar vårt ställningstagande från den gången och säger nu som då nej till ett sådant intrång. Men svaret kommer med naturnödvändighet sent, eftersom den socialdemokratiska regeringen valde att handla på det sättet att den utnyttjade en majoritet i riksdagen som inte längre stöddes av folkets flertal. Det är inte rimligt att, som industriministern gör, hävda att Ritsemprojektet är nödvändigt för kraftförsörjningen. Energitillskottet från kraftverket blir ca 520 GWh per år, vilket kan jämföras med den totala elförbrukningen, som i fjol uppgick till 66 000 GWh. Och centrala driftledningens prognos för 1980 ligger ju på 145 000 GWh. Det blir alltså här fråga om ett Ritsem som då skulle bidra med 0,3 procent av energiförsörjningen. När det gäller den toppeffekt som behövs vid haverier måste man fråga sig hur planeringen skulle vara inom centrala driftledningen och Vattenfall om de inte kan klara haverierna utan just Ritsem. Statsrådet nämnde såvitt jag hörde ingenting om de möjligheter som ombyggnad av äldre kraftverk kan ge för att skapa ett större effektuttag eller om vad vi kan hinna bygga fram av andra toppkraftverk och inte heller något om överföringen från andra skandinaviska länder, som ju just vid toppefterfrågan är det avgörande för att klara produktionen. I vad gäller sysselsättningen har jag pekat på alla de projekt som länsstyrelsen i Västerbottens län har fört fram i sin skrivelse. Vi har ännu inte fått veta varför regeringen inte har tagit ställning till de vägprojekten. Till sist herr Wickmans allmänna tal om lättsinne hos oppositionen! Det kan ju bara vara någonting som man griper till i ett läge, då regeringen tydligen är förvirrad inför de många krav på bättre miljö som nu reses från alla håll, inte bara från riksdagspartier utan också från en bred allmänhet. Då är det riktigt att vi behöver en riksplan för miljövård. Den har vi begärt, men regeringen har sagt nej till den.
Herr talman! Herr Wickman söker här med närmast bibliska vändningar att framställa sig själv som glesbygdens store vän. Det föranleder ett upprepande av de frågor som jag har ställt tidigare och nu kan ställa till ett statsråd, som äntligen är närvarande i debatten: Vad tänker ni göra, ni som är sådana glesbygdens vänner, ni som är sådana vänner till Norrlands inland, vad tänker ni göra när anläggningsarbetena är slut? Skall ni då hitta på någon ny form av miljöförstöring som skall fortsätta att sysselsätta folk? Är ni beredda att göra det? Vad tänker ni göra för folk där uppe, där ni har programmerat in en nettoförlust fram till 1980 av 18 000 arbetstillfällen i Norrbottens län? Vad tänker ni göra åt sysselsättningsproblemen där uppe, ni som i statsverkspropositionen 1969 avslog Norrbottens länsstyrelses krav på att målsättningen för Norbottens län skulle vara oförändrad befolkning när det gällde befolkningsoch sysselsättningsprognoser? Låt mig till sist konstatera att det är bra märkligt och skrämmande att ett statsråd här bryter in i debatten och talar så pass länge som herr Wickman gjorde utan att med ett ord komma in på den naturvetenskapliga sidan av saken. Det visar hur främmande han är för det naturvetenskapliga betraktelsesättet och den naturvetenskapliga bild ningstraditionen. På ett sådant främlingskap bygger man ingen framtida miljöpolitik i något land.

Herr talman! Först vill jag till herr Regnéll säga att den svavelnedsmutsning som jag talade om gäller också vid enprocentig svavelhalt i råoljan. Därför har vi en miljökonflikt inte bara när det gäller vattenkraften utan även i mycket hög grad — jag skulle vilja säga i ännu mycket högre grad — när det gäller oljekraften. Det är ingen skillnad mellan mig och jordbruksministern i fråga om önskemålet att med utnyttjande av en förbättrad teknik successivt minska denna nedsmutsning. Men vi skall inte inbilla oss att vi skulle vara på väg till en situation där vi kan säga att oljekraftverken inte utgör den stora miljöfaran när det gäller vår kraftförsörjning. Jag är alldeles övertygad om att skall vi gradera våra olika kraftkällor ur miljösynpunkt, så är vattenkraften den miljövänligaste. Också den innebär naturligtvis ett miljöintrång, men det relativt minsta miljöintrånget. Sedan kommer atomkraften, som dock har sina mycket påtagliga miljöskadeeffekter både genom att kraftverken tar upp värdefull mark och genom det kylvattenutsläpp som är en ofrånkomlig följd av kraftproduktionen. Vi har till slut — och det är det som är poängen med vad jag sade — oljekraftverken. De förebråelser jag har gjort om oppositionens sätt att resonera kring Ritsem gäller att man inte ställer frågan så som jag anser är det enda rimliga sättet att ställa den. Det blir en avvägning mellan olika former av miljöintrång, och det finns inte någon enkel lösning som befriar oss från miljöintrången. Denna avvägning kan man naturligtvis göra på olika sätt. Då menar vi att utbyggnaden av Ritsem innebär i sin totalitet också det miljöriktigaste sättet att lösa problemet med vår kraftförsörjning. Sedan har jag, herr Helén, inte sagt att Ritsem på grund av den energiproduktion som kommer är nödvändigt för kraftförsörjningen. Vad jag har sagt är att tar vi bort Ritsem, så måste vi ersätta den med någon annan kraftproduktion. Då möter vi problemet om vi verkligen kommer att få fram den ersättningskraften i tid. Jag menar att man inte skall fatta beslut i den här frågan utan att ha den risken alldeles klar för sig. Det förvånar mig att de som så hårt har gått in för ett nej till Ritsem nu inte har tagit upp den sidan av problemet, eftersom den kan ställa oss inför utomordentligt allvarliga situationer i mitten på 1970-talet. Jag har kritiserat herr Helén för att hans ställningstagande till Ritsem har kommit sent. Då säger herr Helén att han inte kunde komma förr därför att regeringen inte passade på att lägga fram förslaget om Ritsem förrän under höstriksdagen 1970. Men herr Helén, Ritsem har ju funnits med i planeringen ända sedan 1962. Det var verkligen ingen nyhet som regeringen presenterade höstriksdagen 1970. Det har varit med hela tiden i planeringen, och det har varit med explicite uttalat så sent som våren 1970, då herr Helén hade alla möjligheter att ta ställning till Ritsem. Men såvitt jag vet — och ingenting av vad herr Helén sagt här i dag tyder på att den uppgiften är felaktig — finns det inte något uttalande från herr Heléns sida om Ritsem, inte ens under valrörelsen, utan Ritsem dyker upp som en fråga först efter 1970 års val. Om vi vill tillvarata möjligheterna att lösa sysselsättningsfrågan för den arbetskraft som direkt berörs på ett hyggligt sätt och undvika de risker vi utsätter vår kraftförsörjning för, då är det för sent att säga nej till Ritsem i dag. Inga synpunkter på och inga förslag om en ökad och effektivare och aktivare regionpolitik kan ändra innebörden i det beslut som oppositionen i dag är beredd att votera igenom, nämligen att ett nej till Ritsem betyder att vi berövar kommunerna i Norrbotten 500 arbetstillfällen under fyra år.

Herr talman! Det är självfallet att detta med toppkrafteffekten är det viktigaste när det gäller utnyttjandet av Ritsem. Men Ritsems effekttillskott där kommer inte förrän tidigast om fem år, och det vore ju märkligt om man inte under den tiden skulle kunna få fram reservkraft genom annan utbyggnad. Och är detta omöjligt måste man ju fråga sig: Går det då att försvara den våldsamma försäljningskampanj för ökad eluppvärmning som vattenfallsstyrelsen bedrev ännu till för något år sedan? Det måste ju i så fall vara en häpnadsväckande dålig planering. Sedan håller jag gärna med industriministern om att det hade varit bättre om vi 1962 hade så i detalj satt oss in i detta att vi då hade kunnat lämna ett sådant besked som vi nu lämnar i fråga om Kaitum och som utskottets ordförande förebrår oss för att vi lämnar. Men här har ju skett en upplysningsoch opinionsrörelse som har väckt oss — på ett sent stadium, det erkänner jag gärna. Anklagelsen att jag inte under valrörelsen skulle ha tagit upp detta är emellertid helt orimlig. Jag har många kamrater här, som var närvarande på mina möten under valrörelsen och som är beredda att stå upp och klargöra att jag talade om såväl Ritsem som Kaitum under 1970 års valrörelse och då redovisade folkpartiets uppfattning. Men det här är ju en situation som teknikerna världen över kommer i genom den nya folkrörelse som miljöengagemanget innebär. Hur mycket större är inte, som jag förut påpekade, konsekvenserna i Seattle, där man har räknat med en produktion av SST-plan och där man ställs inför en fullkomligt ny situation på grund av att den amerikanska miljövårdsopinionen har drivit fram ett nytt ställningstagande. Och vilka är inte de plötsliga konsekvenser som teknikerna i Londonregionen ställs inför, när naturvårdarna hos politikerna har fått gehör för sina krav på att den tidigare planeringen icke skall fullföljas. Herr Wickman gjorde ett påpekande om SACO-konfliktens återverkningar på möjligheten att ha en effektiv planering på Vattenfalls sida — något som vi skulle kunna komma att få lida av senare. Ja, herr talman, mycket är vi i oppositionen ansvariga för men inte för att SACO-konflikten har fått det allvarliga förlopp som den fått genom regeringens ställningstagande.

Herr talman! Det är fullt rimligt att industriministern gör vad han kan för att se till att vi här i landet inte skall lida brist på elkraft. Men nog är det att ge denna utbyggnad av Ritsem fullständigt orimliga proportioner, om man vill göra gällande att vår kraftförsörjning skulle äventyras för den händelse utbyggnaden inte kom till stånd. Det behövs ju bara att man läser näringsutskottets betänkande så långt som alla — alltså också de socialdemokratiska ledamöterna — har varit med om skrivningen. Där får man reda på det obestridda faktum att energiproduktionen i den föreslagna kraftstationen ”beräknas till genomsnittligt ca 500 GWh (inilj. kilowattimmar) per år, vilket f.n. motsvarar ca 0,8 70 av årskonsumtionen av elenergi i Sverige och ca 10 6 av den årliga tillväxten av denna konsumtion”. Så snäva marginaler har vi väl ändå inte att detta skulle äventyra försörjningen! Ett besked om det — jag har sagt det tidigare i dag — fick vi genom fjolårets konsumtionsbegränsning. Vi kunde tåla 5 å 10 procents reduktion utan att det uppfattades som alltför besvärande och utan att industrin klagade alltför bittert. På efterfrågesidan borde man faktiskt kunna göra en del. Herr Wickman sade att han var positiv i det fallet och åberopade i sammanhanget professor Hambre&us. Jag har emellertid uppfattat professor Hambreus” framställning hos Ingenjörsvetenskapsakademien som en klar kritik mot vad man försummat på officiellt håll. Han talade om att vi borde ha sett till att isolera bostäderna bättre, att återvinna värme i ventilationen, att hålla inomhustemperaturen konstant, att införa fjärrvärme där så är möjligt och — kanske litet mera skämtsamt — att låta fritidstorparna hugga ved i stället för att använda elkraft för att värma sina bostäder. Det tycker jag är ett besked om försummad planering från myndigheternas sida.

Herr talman! Jag har lyssnat till vad herr Regnéll tidigare anfört i denna fråga och vill gärna säga att jag känner herr Regnéll sedan ganska länge och har alltid uppskattat hans sätt att diskutera viktiga frågor här i kammaren. Jag skall här ta upp några av de saker som herr Regnéll nämnde. Jag har här blivit anklagad för att svartmåla läget. Det har sagts att produktionen i Ritsem trots allt är liten, i relation till den totala kraftproduktionen. Herr Helén var inne på samma sak. Och så drar man slutsatsen att den inte kan vara avgörande för vår kraftförsörjning i mitten på 1970-talet. Men jag har inte sagt att den är avgörande, utan att jag tycker det är viktigt att man har klart för sig att vi för närvarande lever rätt farligt när det gäller vår kraftförsörjning. Det gör vi dels på grund av den snabba förbrukningsökningen, dels på grund av de speciella svårigheter som har uppstått på produktionssidan, vilka delvis beror på ändrade beslut av riksdagen när det gäller vattenkraftsutbyggnaden.Det är framför allt därför som jag har förebrått herr Helén för att han inte under hela den stora Vindelälvsdebatten — låt oss säga omkring 1967 — drev Ritsemfrågan. Däremot håller jag med om att vi hade ett annat opinionsläge i början av 1960-talet, och visst skall man kunna ändra sig på tio år.